Fru talman! Förslagen i propositionen och utskottsbetänkandet är ägnade att försvaga ett redan svagt samhälleligt inflytande över läromedelsproduktionen. Det är ett avgörande skäl för vpk att yrka på att propositionen i väsentliga delar skall avslås, och bakom den uppfattningen har också socialdemokraterna i utskottet samlat sig. Det är alltså till stora delar en enig opposition som i denna fråga går emot den borgerliga utskottsmajoriteten. Genom att propositionen inte ens har avvaktat skolförfattningsutredningens remissvar om rätt till fria läroböcker och andra hjälpmedel kan den också ses som en förtäckt attack mot kostnadsfria basläromedel. Kravet på fria läromedel är ett gammalt krav inom arbetarrörelsen, och kravet har fortfarande full aktualitet. Varje försök till inskränkning måste därför avvisas. I en tid när kommunerna tvingas minska sina utgifter kan en kommunal frihet på det här området inte accepteras. Vi hävdar därför att basläromedel och väsentliga hjälpmedel som lexikon och kartböcker kostnadsfritt skall ställas till elevernas förfogande som s.k. gåva. Bestämmelserna om gåvoläromedel bör också utvidgas till att även gälla för gymnasieskolan och den kommunala och statliga vuxenutbildningen. Vi vill också gentemot de borgerliga förslagsställarna hålla fast vid regeln att förhandsgranskningen av läromedel skall vara kvar och leda till beslut om Vissa läromedels Nu säger statsrådet i propositionen att granskning kan leda till utslätning och att granskningen därför bör vara endast konsumentupplysande. Denna tanke om en konsumentupplysande läromedelsgranskning bortser från att dagens beslut om läromedel i våra skolor i mycket hög grad fattas mot bakgrund av ekonomiska överväganden och inte efter en diskussion om vad som är bäst eller sämst från fall till fall. En konsumentupplysning är då verkningslös. Dessutom karakteriseras läromedelsmarknaden i vårt land av en tilltagande monopolisering. Det finns åtskilliga exempel på att det för olika årskurser och linjer ofta bara finns ett enda läromedel. Då ställs ju desto större krav på granskningen. Flerta!et läromedel i samhällsorienterande ämnen är varken allsidiga eller objektiva. Ensidigheten befrämjas här av att en historiematerialistisk teori t.ex. aldrig har tillåtits någon presentation och på att läromedel i dessa ämnen över huvud taget inte författas med utgångspunkt i någon egentlig samhällsteori. Vi anser därför att allsidigheten och objektiviteten faktiskt skulle kunna tjäna på att läromedel i samhällsorienterande ämnen gav utrymme åt även rena partsinlagor, där t.ex. företrädare för olika politiska partier kunde få ange sina synsätt. Vänsterpartiet kommunisterna vill slå vakt om statens institut för läromedelsinformation, och det är glädjande att de socialdemokratiska reservanterna intar samma ståndpunkt. Vi föreslår i vår motion att institutet skall finnas kvar och i fortsättningen ta över de granskningsuppgifter som skolöverstyrelsen verkställer i dag. Vi avvisar tanken på att granskningen skall ske i samarbete med förlagen. Det är ett viktigt samhällsintresse att granskningen av läromedel äger rum helt oberoende av förlagen och producentintressena. Merparten av remissinstanserna har också —- som Lena Hjelm-Wallén redan påpekat — förordat att statens institut för läromedelsinformation även i fortsättningen skall ha huvudansvaret för läromedelsinformationen. Institutet bör i stället för att avskaffas förstärkas. Vi menar också att institutet bör få en parlamentariskt sammansatt styrelse, som även bör bli en motsvarighet till den granskningsnämnd som nu finns inom skolöverstyrelsen. Vi vill på så sätt förstärka samhällsinflytandet. Vi hävdar också i likhet med remissmajoriteten att statens institut för läromedelsinformation skall fortsätta att ansvara för produktionsstöd och vara tillsynsmyndighet för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Uppgiften att bidra till en förbättrad läromedelsförsörjning på bristområden är angelägen. Denna fråga aktualiserar ett gammalt vpk-krav på samhällskontrollerad läromedelsproduktion, som skulle sikta till att garantera basläromedel i alla ämnen och för olika elevgrupper med särskilda behov. Inte minst olika invandrargruppers självklara rättigheter till goda läromedel på eget modersmål skulle underlättas av en helt samordnad läromedelsproduktion. Vi menar slutligen också att forskningsoch utvecklingsarbetet på läromedelsområdet skall föras över från skolöverstyrelsen till ett förstärkt statens institut för läromedelsinformation, med den parlamentariskt förankrade ledning som vi föreslår. En helt oberoende ställning gentemot läromedelsföretagen bör här vara en självklarhet. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpbk-motionen i de delar som dess yrkanden inte tillgodoses genom de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Fru talman! Innan jag kort bemöter de föregående talarna vill jag motivera litet av vad som ligger bakom utskottets förslag. Under tiden sedan den icke-socialistiska regeringen tillträdde år 1976 har vi fått en hel del nytänkande beträffande reformarbetet genom skolväsendet. De nya impulserna kan sammanfattas med ett enda ord: decentralisering. Dessförinnan upplevde skolan, liksom samhället i övrigt, en fortgående centralisering av beslutsfattandet. Det var på central nivå som riktlinjerna drogs upp, och de verksamma ute i kommunerna och på skolorna hade i stort sett bara att anpassa sig till de signaler som kom. Skolans utveckling måste i stället bygga på erfarenheter och engagemang hos de praktiskt verksamma. Utvecklingen och förnyelsen i skolan skall naturligtvis fortsätta, men den måste komma från basen, från lärare, elever, föräldrar och andra som är verksamma inom skolan lokalt. Därför har det gjorts och görs mycket för att flytta besluten från centrala myndigheter till kommuner och skolor. Detaljstyrande statsbidrag har försvunnit och ersatts med mer generella bidrag, som ger kommunerna bättre möjlighet att använda pengarna där de bäst behövs. Skolstyrelserna och de olika skolorna har fått ordentligt vidgade möjligheter att själva planera sin verksamhet i samråd med skolpersonal, elever och föräldrar. Kommunerna kommer också att få en egen resurs för pedagogiskt utvecklingsarbete och fortbildning. Nu har tiden kommit att minska centralstyrningen också på läromedelsområdet. Hittills har en central myndighet, SIL, godkänt vissa läroböcker som s.k. centrala läromedel. Kommunerna har varit skyldiga att ge eleverna minst ett centralt läromedel i varje ämne som gåva. Nu föreslås att man avskaffar systemet med särskilt godkända centrala läromedel. Lärarna och eleverna får större frihet att själva välja vilka läroböcker de vill ha. Kommunerna måste tillhandahålla s.k. basläromedel till eleverna, men det blir inte längre någon centralstyrning av vilka böcker som skall få användas. Det här innebär också att kommunernas lagfästa skyldighet att ge eleverna vissa böcker som gåva försvinner. Man får lokalt avgöra hur mycket man vill satsa på bokinköp och hur mycket man föredrar att ägna åt andra insatser i skolan. Men samtidigt vill jag framhålla att det finns många pedagogiska fördelar med att eleverna har egna böcker som de t.ex. kan göra anteckningar och förstrykningar i. I propositionen behandlas även frågor om granskning av och information om läromedel. Förslaget innebär inte att förhandsgranskningen av böckerna avskaffas. Det har funnits förslag om det, men det är viktigt att man lokalt får den hjälp i urvalet som en förhandsgranskning innebär. Läromedelsnämnden, som hittills godkänt böcker, avskaffas. I stället skall skolöverstyrelsen utse två granskare som gör kortfattade omdömen om böckerna. Också förlaget får utse en granskare. Granskarna skall bedöma läromedlen både ur pedagogisk synpunkt och ur objektivitetssynpunkt. Med hjälp av dessa omdömen kan man sedan lokalt själv välja vilka böcker och andra basläromedel man vill ha. För underlättande av urvalet skall det finnas ett centralt informationsregister med alla läromedel. Det skall bygga på det register som förlagen redan har byggt upp, men staten skall ha ett inflytande över registret för att kunna tillse att det verkligen fyller de krav som lärare och elever har rätt att ställa. Skolöverstyrelsen kommer att få ett samlat ansvar för tillsyn över läromedlen och för produktionsstöd. F. n. ligger läromedelsfrågorna splittrade på flera myndigheter. Nu får skolöverstyrelsen möjlighet att på den centrala nivån samordna både det pedagogiska och det organisatoriska utvecklingsarbetet samt utvecklingen på läromedelssidan. Gamla murar som försvårat utvecklingen förut försvinner. Det blir möjligt genom att man samtidigt flyttar beslut som rör mera praktiska frågor till kommunerna och skolorna. Det här är ett bra exempel på praktisk decentraliseringspolitik och dess fördelar. Man får ett smidigare och mindre byråkratiskt system. De verksamma ute på skolorna får ett större inflytande över sitt arbete och sin vardag. Den centrala myndigheten håller ett vakande öga på utvecklingen och kan hjälpa till med råd och anvisningar. Jag tror och hoppas att den här nyordningen skall komma att upplevas som en stimulans för alla berörda parter. Lena Hjelm-Wallén underströk i början av debatten en hel del av det som står i propositionen och i betänkandet. Lena Hjelm-Wallén talade mycket om samhällets inflytande och samhällets insatser. Jag har svårt att fatta vad det är som samhället här skulle ha förlorat. Samhället har ju kvar sitt ansvar och sitt inflytande. Jag skulle kunna fråga: Är det enligt socialdemokraternas uppfattning exempel på samhällets ansvar att SIL ger ut en katalog som ganska få använder ute på fältet? Frågorna om kostnadsfri utbildning är tydligt behandlade i betänkandet. Jag tycker att de farhågor som Lena Hjelm-Wallén har framfört är dåligt underbyggda och obefogade. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att reservanterna och motionärerna i det mesta har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten. Några samskrivningar har inte kunnat åstadkommas under utskottsbehandlingen. Därför anser jag att en mer ingående debatt här i kammaren inte kan leda till något annat resultat än det som finns redovisat i betänkandet. I betänkandet är såväl propositionens innehåll som motionerna och reservationerna fylligt redovisade. De som berörs av det beslut som vi nu kommer att fatta kan tydligt och klart läsa sig till beslutets innehåll. Vi från majoritetssidan uppfattar det som ett positivt beslut. Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess betänkande nr 8.

Fru talman! Först beträffande frågorna om decentraliseringen sedan 1976. Såsom utskottets ordförande påpekade i går härrör de från SIA-propositionen 1976. Undertecknare av den propositionen var jag. Det var en socialdemokratisk regering som lade fram propositionen om den reformen, som i den riksdagsdebatten av en centerpartist betecknades som den största decentraliseringsreformen. Att sedan borgerliga regeringar har försökt följa upp den reformen har varit bra, så långt de har lyckats. Men de har också misslyckats i långa stycken. Sedan, herr Johansson, är det så att jag har läst herr Johanssons anförande tidigare. Jag har nämligen läst det i tidningen Smålänningen m.fl. tidningar — det är en cirkulärartikel av Ulla Tillander. Artikeln ger inte svar på frågorna, även om herr Johansson ordagrant läste upp den. Vad vi borde diskutera här är de frågor som jag har ställt och vad som ligger bakom utskottsmajoritetens text. Den här artikeln, och alltså herr Johanssons anförande, försöker bara dra dimridåer över sakfrågorna. Herr Johansson säger att han inte förstår vad som ligger bakom vår kritik. Det är det som är problemet, att ni inte förstår att ni tar bort samhällsinflytandet, när ni avvecklar läromedelsinstitutet och överför registreringsansvaret och informationsansvaret till producenterna, till läromedelsförlagen. Skall det inte gå att begripa, att om man tar bort det organ som har samhällsinflytandet om hand och lägger uppgifterna helt i privata händer, så är det att avveckla samhällsinflytandet? Någon logik har man väl rätt att kräva också av borgerliga företrädare. Jag har förstått att decentralisering är det som skall vara någon sorts generalargument från borgerlig sida för att klara den här frågan. Men om man prövar det argumentet, finner man att det är helt ohållbart. Man utgår egentligen från enbart en namnändring. Man ändrar namnet på de centrala läromedlen, som de kallas i dag, till basläromedel. Och detta skall innebära en decentralisering. Läs på s. 5 i utskottsbetänkandet, herr Johansson! Där klargörs att basläromedel precis på samma sätt som centrala läromedel skall antas av centrala organ. Det heter i utskottsbetänkandet ”att en central statlig myndighet bör fastställa vilka läromedel som skall vara basläromedel”. Det anförs också i betänkandet att det ”av bestämmelserna klart skall framgå att styrelsen för skolan endast får anta sådana läromedel såsom basläromedel vilka central statlig myndighet har fastställt som sådana”. Det är alltså helt klart på den här punkten att förhållandena skall vara precis likadana som f. n. Det är då ganska avslöjande att ni i centern är så fattiga på argument för era decentraliseringssträvanden att ni hävdar att bara namnändringar innebär decentralisering. Vidare sägs — och det är det andra argumentet — att det på något vis skall bli mer decentralisering om kommunerna inte får den konsumentupplysning som ett samhälleligt organ skall kunna ge dem. Man skall i stället helt lita på läromedelsproducenterna. Jag tror att även herr Johansson, om han ägnar denna fråga litet eftertanke, skall finna att den typen av argumentering är helt befängd. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Johansson om en tidigare ståndpunkt som det centerpartistiska statsrådet har intagit. Hon sade, då hon var ordförande för barnmiljörådet: ”Vi måste värna om lärares och elevers intressen. Om ansvaret för läromedelsinformationen helt skulle läggas på läromedelsförlagen skulle det innebära flera nackdelar för dem som köper in läromedel. —-—— En statlig objektiv information knuten till produktionsstöd för eftersatta sektorer är därför en nödvändighet. ——-- Att man i riksdagen skulle anse ett opartiskt organ som bevakar kvalitetsaspekterna på läromedel i skolan som onödig, är anmärkningsvärt.” Så sade Ulla Tillander för ett år sedan. Jag undrar: Vad är det egentligen för fel på detta? Jag instämmer fullständigt i vad Ulla Tillander sade för ett år sedan. Men varför har centern och Ulla Tillander gjort en kovändning? Vad är det som är dåligt i det vi var överens om när vi byggde upp samhällsinformationen om läromedel? Vad är det som är fel i vad Ulla Tillander sade för ett år sedan, det som vi nu har följt upp i våra reservationer?

Fru talman! Den kommunala självstyrelsen och den lokala friheten att fatta beslut ökar inte, Sven Johansson, när man minskar kommunala resurser. Det hade vi anledning att påpeka även i debatten om gymnasieskolan i går. Det har vi haft anledning att påpeka i en rad tidigare debatter rörande ärenden inom skolans område, där riksdagen alltså har undandragit kommunerna resurser och samtidigt talat om att man för ned besluten till en lägre nivå, att man decentraliserar. Man må skönmåla hur mycket man vill och kalla det decentralisering eller närdemokrati — beroende på vilket statsråd en proposition kommer ifrån. Det blir inte mycket av det ändå, när det inte finns pengar eller andra resurser som möjliggör ett beslutsfattande. Läromedel är dyra, och de blir inte billigare av den tilltagande monopoliseringen på området. Statens institut för läromedelsinformation har haft begränsade möjligheter och en snävt tilltagen ekonomi. Beaktar man detta kommer man fram till att institutet har fungerat bra efter omständigheterna. Vad finns det för anledning att ta bort SIL, Sven Johansson? Det har Sven Johansson inte kunnat förklara för oss, i varje fall inte i sitt första inlägg. Vi ser därför med spänning fram mot hans förklaringar när han nu eventuellt kommer att tala om varför propositionen har kommit till, vad det finns för tankar bakom den, varför regeringen vill göra förändringar. Det gäller ju inte här att täcka in underskottet i statsbudgeten, utan det är en klåfingrig reform, som förstärker monopolbolagens inflytande och försvagar samhällsinflytandet. Vi vill gärna ha en redovisning av vad det finns för politiska skäl till förändringarna.
Fru talman! En del av mitt anförande var citat av utbildningsministern. Hon har inte tillfälle att vara här i eftermiddag. Däri återfanns också hennes motivering för propositionen. Det ligger mycket av decentralisering i det här förslaget. Jag förstår att vpk och socialdemokraterna inte vill stödja det. Decentralisering är ju att flytta ut beslutsfattandet till de många som besluten berör. Det här beslutet kommer att upplevas som positivt av lärare, elever och föräldrar. Man talar här envist om att samhället nu mister sitt inflytande och ansvar. Man kan inte påstå det om man har läst propositionen. Samhället har kvar sitt ansvar och sitt inflytande. SÖ finns ju där som ett övervakande organ. Jag vågar påstå att det inte finns någon risk för de konsekvenser som här utmålats. Jag vill inte på något sätt svara för det uttalande av statsrådet som här har anförts. Jag känner inte till det, och jag svarar inte för henne. När det gäller resurserna vill jag säga att jag tror att de kommer att finnas. Jag vill ännu en gång understryka att eftersom vi har så olika uppfattningar i den här frågan kommer vi inte varandra närmare genom att debattera den. Men jag är övertygad om att när beslutet skall träda i kraft kommer de som är berörda av det att uppleva det som stimulerande. De kommer att tycka att detta är en positiv sak.

Fru talman! Jag kan förstå om herr Johansson inte vill debattera frågan mera — det är nog ganska svårt att förklara förslaget om man intar den ståndpunkt som herr Johansson har, nämligen att ingen större förändring sker genom förslaget. Om man däremot sade rent ut att man ville åstadkomma att de fria marknadskrafterna får ett ökat spelrum på läromedelsområdet och att man vill ge läromedelsmonopolen ytterligare utrymme, kunde det bli en ren debatt. Men den vill tydligen inte herr Johansson ta. Herr Johansson säger att beslutet kommer att uppfattas som positivt av lärare och elever. Jag kan upplysa herr Johansson om — det framgår också av alla tillgängliga förarbeten — att samtliga lärarorganisationer har sagt nej till förslaget. Samtliga elevorganisationer har också gjort det. När man har gått ut till skolorna och frågat har man självfallet svarat: Vi vill ha en objektiv information, en information som är neutral i förhållande till producenternas vinstintressen. Vi vill inte låta oss styras av dem. — Men det är det ni föreslår i propositionen. Den följden är ofrånkomlig. Ordet decentralisering kan i en riksdagsdebatt innebära precis vad som helst. Det borde inte få vara en kappa som man lägger över sina förslag. Man säger: Det här betyder en decentralisering — därför skall det genomföras. Den som är emot det som på det sättet påstås vara ett decentraliseringsförslag sägs sedan vara emot decentralisering! Ni vill avveckla en verksamhet som ger konsumentupplysning till dem som skall välja läromedel — elever och lärare i skolorna och kommunerna — en verksamhet som skall ge stöd och hjälp i arbetet. När vi inte vill vara med om det kan det inte vara att motverka en decentralisering! Tvärtom! Det är detta stöd som över huvud taget gör det lokala arbetet möjligt. Det är det viktigaste. Vad ni här gör är att gå läromedelsproducenternas ärenden, och det är sorgligt att centern har valt den vägen.

Fru talman! Sven Johansson säger att den borgerliga majoriteten och oppositionen har väldigt olika uppfattningar. Det är möjligt att det är så, men Sven Johansson har inte gått närmare in på det och förklarat vad som gav impulsen till den här propositionen. Det enda lilla som vi inom arbetarpartierna vill i anslutning till betänkandet är att slå vakt om den organisation som finns och utveckla den till något bättre. Det är regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten som är klåfingriga och vill ta bort statens institut för läromedelsinformation. Och det är inte fråga om vilket samhällsinflytande som helst, som man kan decentralisera hur man vill. Det är faktiskt fråga om läromedelsgranskning och läromedelsinformation. Där skall detta samhällsinflytande, om det skall kunna fylla en funktion, kunna mäta sina krafter med de mycket starka producenterna, med stora monopolbolag, med de överväldigande starka producentintressena. Vilket spelrum ger man då dessa decentraliserade organ? Vilka resurser ger man dem om man tar bort institutet?
Fru talman! Läroboksproducenterna måste finnas. Enligt det nya förslaget skall allting granskas. Där finns inga kryphål för läroboksproducenterna. Informationen skall vara objektiv. Vad är det i förslaget som säger att den inte skall vara det? Vi anser att förändringarna i detta förslag är positiva. Som jag har sagt tidigare finns det delade meningar här, och vi går frimodigt ut med förslaget till dem det berör. Vi är övertygade om att de skall acceptera förslaget och se det som något positivt.
Fru talman! Vad de borgerliga partierna vill är att två granskare skall granska läromedlen, men någon läromedelsnämnd skall inte få ta ställning. Det är att försvaga granskningen, menar vi. På informationsområdet vill ni avveckla den samhälleliga informationen. Ni vill föra över den informationen på producentintressen. Då kommer det omedelbart att uppfattas som en icke objektiv information. Producenterna är ute efter egen vinning. De har vinstoch konkurrenssyften, det kan vi aldrig komma ifrån, även om man tydligen i Sven Johanssons blandekonomiska värld inte ser det på det sättet.
Fru talman! Var, Sven Johansson, finns förbättringarna? Beskriv gärna de påstådda förbättringarna litet tydligare än med det dimhöljda talet om decentralisering.

Fru talman! Detta ärende rör såväl principfrågor som stora penningbelopp. Jag tänker trots detta vara kortfattad. Det är, fru talman, nu helt klart att Svenska Petroleum AB sällat sig till raden av statliga förlustföretag. Detta är i och för sig ingen överraskning för moderata samlingspartiet, som redan 1976 ställde sig avvisande till att ett kommersiellt statligt oljebolag skulle inrättas. Det är nu fråga om betydande belopp, 670 milj.kr. Företaget har redan hittills fått sammanlagt 575 milj.kr., senast 225 milj.kr. i samband med energibeslutet alldeles före sommaruppehållet. Då var det inte tal om att företaget gick med stora underskott. Det handlade om att åstadkomma en förbättrad soliditet. I propositionen som avgavs nu i höst är det emellertid fråga om ”ansamlade underskott”. Det är i och för sig anmärkningsvärt att en sådan förskjutning inträffat under en så förhållandevis kort tid. Man kan fråga sig om inte de utredningar om bolagets framtida verksamhet som det nu talas om borde ha varit klara redan nu. Det rinner bokstavligen ut hundratals miljoner med nuvarande världsmarknadspriser och nuvarande uppläggning av verksamheten. Några besked har inte stått att få beträffande beräknade förluster under nästa år. Vad som ställs i utsikt är en utredning till hösten 1982 samt en dämpning och omläggning av råoljeportföljen dessförinnan. Från majoritetens sida accepterar man en utdragen anpassningsperiod för SP:s del. Visserligen kan man säga att en viss anpassning redan har inletts, nämligen den som syftar till att minska råoljekontraktens omfattning. Eftersom just dessa råoljekontrakt motiverats med att därmed Sveriges försörjningsberedskap skulle främjas — ett i och för sig tvivelaktigt påstående - blir i så fall effekten av den inledda anpassningen en försvagad försörjningsberedskap. Därmed blir argumentet för ett bibehållande av ett svenskt oljeföretag av SP:s typ än svagare. Den försörjningsberedskap vi otvivelaktigt behöver här i landet tillgodoses i första hand genom vårt omfattande oljelagringsprogram samt genom de internationella överenskommelserna inom den s.k. oljeklubben. Det kan vara skäl i att erinra om att oljelagringskommittén f. ö. övervägde frågan om ett s.k. prisbuffertlager men fann att nackdelar med kostnader klart övervägde fördelarna. Al Den dominerande andelen av landets oljeoch bensinförsörjning har under hela efterkrigstiden skötts på ett utmärkt sätt av sex sju svenska dotterbolag till stora internationella företag. Därtill har kommit värdefulla insatser från Nynäs och OK. Konkurrensen har gynnat konsumenterna. Sverige har haft tillgång till förhållandevis — jag vill understryka förhållandevis — gynnsamt prissatt energi. Ett särskilt svenskt statsägt oljebolag är enligt vår mening helt enkelt överflödigt, och avvecklingen bör därför inledas snarast möjligt. Sammanfattningsvis, fru talman, noteras således att majoriteten också hävdar att en grundlig omprövning av SP:s uppgifter är nödvändig, men majoriteten är i avvaktan härpå beredd att pumpa in ytterligare 670 milj.kr. plus att ta risken av fortsatta förluster, i första hand under 1982. Moderaterna menar sin reservation att SP är överflödigt, att vissa svenska nationella intressen kan tillgodoses med anlitande av befintliga svenska företag, exempelvis OK och de mellansvenska kommunernas inköpsföretag, EFO, samt — framför allt — att det är bråttom med att spara pengar. I den hantering av beredskapsfrågorna som på ena eller andra sättet ändå måste ske kommer givetvis också överstyrelsen för ekonomiskt försvar att spela en betydelsefull roll, men avsikten är enligt vår mening naturligtvis inte att överstyrelsen själv skall börja bedriva en verksamhet av den typ som Svenska Petroleum har bedrivit. Med hänvisning härtill yrkas dels bifall till den moderata reservationen, innebärande ett nej till kapitaltillskott på 670 milj.kr. till SP, dels en utredning om hur bolaget på ekonomiskt bästa sätt skall kunna läggas ner.

Herr talman! Riktlinjerna för Svenska Petroleums verksamhet drogs i huvudsak upp 1976 genom riksdagens beslut om den statliga oljepolitiken. Ett ökat statligt engagemang i oljeindustrin ansågs nödvändigt för att trygga försörjningen och minska sårbarheten. Det bedömdes som önskvärt att åstadkomma direkta avtal om leveranser av råolja med olika råoljeproducentländer. Ett statligt oljebolag skulle underlätta möjligheterna att sluta direkta avtal med olika producenter. Statsmakterna eftersträvade en effektiv organisation, som snabbt kunde Nr 55 byggas ut, om försörjningsläget så krävde. Svenska Petroleum gavs där en central roll. Bolaget tilldelades resurser för att bygga upp teknisk och marknadsmässig kompetens. Det förutsattes att bolaget skulle kunna bedriva verksamhet i alla led som är betydelsefulla ur försörjningssynpunkt. Svenska Petroleums agerande ligger inom de ramar som statsmakterna då angav. Under oljekrisen 1979 kunde man gå in och trygga försörjningen för flera kunder som andra bolag av olika skäl inte kunde försörja. Motslutet av 1978 fick SP sitt första råoljekontrakt. Bakgrunden härtill var de marknadsstörningar som följde på krisen i Iran. Detta blev inledningen till en snabb expansion av Svenska Petroleum. fr.o.m. 1979 har Svenska Petroleums verksamhet baserats nästan helt på råoljekontrakt. Sådana har slutits med företag bl.a. i Nigeria, Irak, Iran, Mexico, Norge och Saudiarabien. Dessa kontrakt har i en del fall tecknats inom ramen för överenskommelser på regeringsnivå. 1979 års situation, med brist på råolja och kraftigt stigande priser, har emellertid nu avlösts av ett annat marknadsläge. Spotmarknadspriserna på råolja är lägre än priserna när det gäller de långa kontrakten. Och eftersom Svenska Petroleums kontraktsåtaganden varit större än de volymer som kunnat avsättas på marknaden, har en del av oljan sålts vidare på spotmarknaden. Det har lett till betydande förluster. Att resultatet för SP skulle svänga mellan plus och minus som en effekt av förhållandet mellan priserna i kontrakten och priserna på spotmarknaden var förutsett. Men att summan av förlusterna skulle bli så stor som redovisats i propositionen tror jag inte någon förutsåg vid den tidpunkten. Oljemarknaden är i sanning en nyckfull marknad. Sedan en tid pågår därför inom SP en nödvändig sanering av verksamheten. Det är ofrånkomligt att man anpassar råoljeimporten till vad som kan avsättas på den svenska marknaden. Jag kan dock inte instämma med dem som anser att vi inte behöver ett statligt oljebolag. Oljemarknaden har varit utsatt för starka kast under 1970-talet. Det finns ingen anledning att räkna med något stabilare 1980-tal därvidlag. Dagens överskottssituation kan leda till ökad förbrukning och därmed till en marknadssvängning. Den politiska situationen i flera väsentliga oljeproducentländer kan också leda till en snabb och dramatisk förändring. Därmed finns, herr talman, motiven kvar för ett statligt oljebolag. Svenska Petroleum bör även i fortsättningen enligt min mening verka för att försörjningstryggheten säkras. Det finns dock all anledning att pröva Svenska Petroleums verksamhet i ett större perspektiv än vad som nu kan ske. Bolagets roll kommer därför, som har aviserats i propositionen, att tas upp till ingående prövning. Jag räknar med att riksdagen 1982 under höstsessionen skall kunna ta ställning till ett förslag från regeringen. Svenska Petroleums styrelse och företagsledning håller f. n. på att ta fram ett underlag för ett sådant regeringsförslag. Jag räknar också med att den 243 sittande energimarknadsutredningen skall bidra med material. Utredningen analyserar möjligheterna för Sverige att tillgodose sina behov av importerad energi under senare hälften av 1980-talet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag understryka att man inom Svenska Petroleum vidtagit flera åtgärder för att förbättra resultatet. Dessa åtgärder kommer att få full effekt först under 1982. En del av åtgärderna ger dock viss effekt redan under innevarande år. Det är i själva verket det som ger mig anledning att nu ta till orda i den här debatten. Jag räknar nämligen med, utifrån information som jag har fått från SP:s styrelse, att resultatet för 1981 inte blir oväsentligt bättre än vad som förutsattes när propositionen skrevs. Det behöver därför inte bli nödvändigt atttaianspråk hela det belopp som riksdagen föreslås avsätta för täckande av SP:s förlust. Regeringen kommer naturligtvis bara att utbetala vad som säkert krävs för förlusttäckningen. Vidare vill jag informera om att jag efter att ha haft personlig kontakt med Saudiarabiens oljeminister Sheik Yamani har förhoppningar att det kontrakt som Svenska Petroleum f. n. har med Saudiarabien om råoljeleveranser kan upphöra före kontraktstidens utgång. Det möjliggör en anpassning av SP:s försäljning till de nuvarande förhållandena på oljemarknaden i Sverige och ger därmed förutsättning för ett väsentligt förbättrat resultat för SP under 1982. Både för innevarande år och för 1982 finns det alltså goda förutsättningar för att SP:s resultat blir bättre än vad vi hittills kunnat hoppas på. Att en sådan utveckling kan förutses hoppas jag är ett gott omen inför 1982, att finna glädje i på slutet av riksdagens sista arbetsdag 1981.
Herr talman! Vad statsrådet Eliasson här nämnde är ju ett referat av propositionen, som jag kan vitsorda är en beskrivning av de motiv som legat bakom tillkomsten av bolaget. Det som var intressant var emellertid särskilt en upplysning som lämnades här men som utskottet icke fick, trots att utskottet frågade efter den, nämligen en bedömning av 1982 års utfall. Den fråga som anmäler sig är naturligtvis vad bolaget skall med 670 milj.kr., om man inte behöver alla miljonerna.
Herr talman! Anledningen till att informationen inte har kunnat ges tidigare är att den inte har stått att få tidigare. Detta är en information från styrelsen som har blivit tillgänglig de allra senaste dagarna. Jag har velat ge kammaren den upplysningen innan beslutet fattas. Som jag redan har sagt kommer naturligtvis inte mer att betalas ut än vad som behövs för att täcka den förlust som ändå uppkommer för SP under verksamhetsåret 1981. Vidare kommer resultatet för 1982 att bli väsentligt bättre än vad som hittills har kunnat förutses, när kontraktsfloran på det här viset nu kan saneras.
Herr talman! Jag välkomnar naturligtvis statsrådets senaste uttalande. Det är så tänkt att riksdagen skall få tillfälle vid en senare tidpunkt att ta del av en organisationsutredning som berör bolaget. Jag vill uttrycka den förhoppningen att de ljusa bilder som här målas upp i en mörk juletid skall visa sig hålla inför den hårda verkligheten. Jag konstaterar att bolagets roll f. n., sedan man har dämpat sina kontrakt och i stort sett kunnat gå ur kontrakten med Mexico och Saudiarabien, är mindre viktig ur beredskapssynpunkt än någonsin.

Herr talman! Jag ber att till riksdagen få överlämna regeringens budgetproposition för 1982/83.

Herr talman! Ralf Lindström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra den fortlöpande laxodlingen samt om exempelvis ett införande av prisregleringsavgift på lax och ål är aktuellt. Utsättning av laxfisk sker numera i stor utsträckning för att trygga beståndens fortlevnad och därmed också tillgången på fisk. Kostnaderna för utsättningen täcks till en del inom ramen för prisregleringen på fisk. Viss utsättning har också bekostats av s.k. EG-medeli enlighet med ett avtal som träffats mellan Sverige och EG. Vissa försöksutsättningar av ål bekostas också med prisregleringsmedel. Regeringen uppdrog nyligen åt statens jordbruksnämnd att avge förslag om prisreglering på fisk för budgetåret 1982/83. Uppdraget innebär att jordbruksnämnden liksom tidigare år även skall lämna förslag till disposition av medel ur prisregleringskassan för fisk för att bestrida kostnader för utsättning av laxfisk och ål. F. n. uppgår dessa kostnader till 2,5 milj.kr. per år. I sitt förslag skall jordbruksnämnden även redovisa hur finansieringen av prisregleringen bör ske. I det sammanhanget kan exempelvis frågan om införande av prisregleringsavgift på lax och ål komma att tas upp. Eftersom importandelen för lax är stor, kan en prisregleringsavgift leda till handelspolitiska svårigheter. Det är riktigt att kvotavtalet mellan Sverige och EG för år 1981 inte trätt i kraft. Detta har i sin tur medfört att några s.k. laxodlingspengar inte har erhållits, men det har också medfört att EG i princip inte fiskat någon lax i svensk zon, vilket har varit bra för beståndet. Det är dock min förhoppning att vi för år 1982 skall få till stånd ett fungerande kvotavtal och därigenom på nytt få ett bidrag till kostnaderna för utsättningen. Det är således regeringens avsikt att laxutsättningarna även fortsättningsvis skall kunna hållas på ungefär samma nivå som under senare år.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de osäkra framtidsutsikter som de svenska laxfiskodlingarna har f. n. De ekonomiska förutsättningarna för odlingsverksamheten försämrades markant under förra året för de flesta laxodlingarna i Sverige. Speciellt besvärlig och osäker verkar situationen bli för den ganska nybyggda fiskodlingsanläggningen i Mörrum. När den anläggningen planerades och byggdes för ungefär tre år sedan kalkylerade man på goda grunder med ett icke oväsentligt ekonomiskt stöd från EG-länderna. Den lax och laxöring som reproduceras i Mörrumsån, både på naturlig väg och i odlingen, fiskas sedermera upp till icke oväsentlig del av fiskare från just EG-länderna, även utanför svenskt fiskevattensområde. Enligt en enig — vågar jag påstå — expertis är en väl fungerande fiskodling numera en förutsättning för ett bra laxoch laxöringsfiske i Östersjön. Därför var kalkylerna med ekonomiskt bidrag från EG-länderna välgrundade, och förhandslöften om sådant förelåg också. Nu har den svenska regeringen inte kunnat komma överens med EG:s ministerråd i den här frågan. Inga EG-medel har utbetalats för 1981, och utsikterna för framtiden är inte heller ljusa. I varje fall verkar inte denna finansieringsgrund vara särskilt tillförlitlig. Fiskodlingsverksamheten måste ges en fastare ekonomisk grund att stå på. Staten måste på något sätt gå in och lösa frågan om de ekonomiska förutsättningarna, om verksamheten skall kunna fortsätta och för att man skall ha möjligheter att planera för framtiden. En väg att lösa de här ekonomiska problemen kan vara att det införs en likadan regleringsavgift på ål och lax som den som nu gäller för sill och torsk. De medel som den regleringsavgiften skulle ge kunde sedan användas till bl.a. fiskodlingsverksamheten. Här skulle en direkt öronmärkning av influtna medel vara försvarbar. Näringen fick på det viset möjlighet att sörja för den egna fortsatta verksamheten. Nu har man i varje fall i Mörrum sett sig nödsakad att gå ut och erbjuda odlingskapacitet till utländska intressenter. Det kan visserligen ge ett bidrag till exportinkomsterna, men hur kommer det att gå för våra egna laxfiskare, som grundar sin försörjning på laxfisket? Hur kommer det att gå för sportfiskeverksamheten? Nu lovar jordbruksministern att odlingen skall hållas på ungefär samma nivå som tidigare, och det är bra. Han öppnar också dörren för en regleringsavgift — men han gör alltså inte mer än att öppna dörren. Frågan är då: Hur skall verksamheten finansieras? Jordbruksministern säger ingenting om det, utom att lova att det skall ske på ungefär samma sätt. Jag skulle vilja ha litet mera kött på benen.
Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig varför antalet säkerhetsgranskade tjänster ökar i offentlig förvaltning när man tidigare har förklarat att de borde minskas. Genom regeringens beslut den 22 oktober 1981 ändrades 3§ i personalkontrollkungörelsen . Läser man förordningen kan man få den uppfattningen att ytterligare 14 myndigheter fått rätt att företa personalkontroll. Det rätta förhållandet är emellertid att regeringen med stöd av 3 § sista stycket genom särskilda beslut under åren 1973-1979 har medgett nio av myndigheterna att företa personalkontroll. I två fall rör det sig om rena namnändringar, och i ett fall har en myndighet brutits ut och blivit självständig. Genom ett beslut den 10 januari 1980 uppdrog regeringen åt rikspolisstyrelsen att göra en översyn av vilka tjänster som skall hänföras till skyddsklass. Syftet med översynen är dels att åstadkomma en bättre differentiering vad gäller placering i olika skyddsklasser, dels att minska det totala antalet skyddsklassplacerade tjänster. Rikspolisstyrelsen har lämnat en redovisning av uppdraget och håller f. n. på med viss komplettering. Därefter kommer regeringen att ta ställning till förslaget. Intill dess måste givetvis nu gällande föreskrifter följas.

Herr talman! Det handlar alltså de facto om en utökning av det utrymme inom vilket personalkontroll, oåtkomlig för den enskilde tjänstemannen eller kollektivanställde arbetaren, kan ske — personalkontroll som han eller hon inte får reda på bakgrunden till osv. Även om det inte är 14 myndigheter till som har fått rätt att företa sådan kontroll, så har utrymmet ökat. Det är det faktiska förhållandet, och detta har alltså justitieministern inte bestritt. Då är min första följdfråga: Varför har en sådan utökning skett, när det i olika sammanhang har sagts att det fanns anledning att minska detta utrymme? Min andra följdfråga är: När det gäller människor i civilt arbete — och när det alltså inte finns några egentliga säkerhetsintressen att bevaka — vad finns det över huvud taget för anledning att utsätta oförvitliga medborgare i dessa civila funktioner för personligt kränkande former av hemliga undersökningar? I ett flertal fall har dessutom dessa undersökningar bevisligen lett till att människor har förlorat sina arbeten, och det har över huvud taget inte kunnat redovisas för dem varför de har förlorat sina arbeten. Det klassiska exemplet gäller snickaren vid ett marinmuseum. Jag vill fråga justitieministern uttryckligen och konkret: Vilka säkerhetsintressen är berörda av huruvida en snickare vid ett marinmuseum har den ena eller andra politiska åsikten? Vidare vill jag fråga: Vad är det för sorts åsikter som skall göras till föremål för denna okontrollerade procedur? Gäller det en form av åsiktsbrott? Vad är det som skall vara så farligt att man inte kan vara snickare vid ett marinmuseum? Är inte detta en absurd praxis, en absurd och kränkande form av kontroll och övergrepp mot medborgarna? Anser justitieministern attt.ex. fallet med snickaren är en illustration till att det behövs en kraftig inskränkning, en koncentration av personkontrollen till verkligt relevanta tjänster, och att personkontrollen och bedömningen av den anställdes lämplighet inte skall gå efter politiska åsiktslinjer med inriktning åt ett speciellt håll, som det ju här är fråga om? Överbefälhavaren — eller vem som helst i den militära hierarkin — kan ju fritt umgås med NATO-officerare utan att detta anses på något sätt beröra svenska säkerhetsintressen.
Herr talman! På frågan varför man nu har ökat antalet skyddsklassade myndigheter är bara att svara att man fullföljer de principer som vi har haft, intill dess omprövningen är färdig. Och den är, som jag nämnde, på gång. Syftet med omprövningen är att vi skall minska antalet skyddsklassplacerade tjänster. Här är inte platsen att gå in på ett enskilt fall. Det är alldeles självklart att grunden till att vi har skyddsklassplacering är rikets säkerhetsintressen — konstigare är det inte. Sådana föreligger också vid civila myndigheter. Övriga kommentarer till dessa frågor tror jag inte behövs.
Herr talman! Det återstår alltså att se huruvida flera års utvidgning av det skyddsklassade området nu verkligen kommer att åtföljas av en minskning av detsamma. En sådan minskning skulle ju då i bästa fall föra tillbaka tillståndet till vad det var före 1973 — och det är icke någon verklig minskning. Nu har jag emellertid den misstanken att det inte blir så särskilt mycket av detta. Men denna fråga kan vi kanske lämna för dagen; den får vi återkomma till. Låt mig ånyo få påpeka något som vi från vpk:s sida finner i varje debatt när vi tar upp sådana här frågor. Under hela enkammarriksdagens tillvaro har alla ansvariga statsråd, som vi har ställt sådana här frågor till, vägrat att ens diskutera eller kommentera lämpligheten av de kriterier som uppenbarligen ibland skymtar fram när det läcker uppgifter från dessa hemliga och okontrollerbara undersökningar. Jag hade för inte så länge sedan på den avdelning inom civilförvaltningen där jag arbetade en mig underställd person som var anställd. Han blev föremål för en sådan här säkerhetskontroll. Det meddelades naturligtvis inte mig som hans chef, utan det gjordes bakom min rygg. Jag fick under hand veta att orsaken angavs vara att man hade upptäckt att hans gamle far prenumererade på vänsterpartiet kommunisternas tidning Ny Dag. Så nog finns det ibland, tycker jag, anledning för en justitieminister att fråga sig om själva kriterierna för bedrivande av personkontroll i det här landet är särdeles lämpliga och om inte en radikal ändring av dessa borde ske.

Herr talman! Gunnel Jonäng har — under hänvisning till att många ungdomar bär knivar och andra livsfarliga vapen på sig — frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder häremot, eventuellt i form av ett förbud att i vissa fall bära kniv och liknande vapen. När den aktuella frågan senast behandlades i riksdagen, utgick justitieutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande från att den skulle komma att prövas bl.a. av den projektgrupp för utredning och förslag till åtgärder mot våldsbrott som rikspolisstyrelsen tillkallade år 1979. Gruppen avser också enligt vad jag har inhämtat att ta fram underlag för en bedömning i vad mån det behövs en vidgad rätt att ingripa mot omotiverade innehav av knivar. Rapporten väntas bli klar senare i år. När den föreligger kommer jag att överväga om särskilda åtgärder bör vidtas och vilken form dessa i så fall bör ges. Visst förberedande arbete bedrivs sedan en tid tillbaka inom justitiedepartementet. Bl. a. har underlag samlats in till belysning av hur man har löst problemet i vissa ffträmmande länder. Man måste emellertid ha klart för sig att svåra gränsdragningsproblem och svårigheter att kontrollera efterlevnaden uppkommer, om man överväger ett mer eller mindre långtgående förbud mot att inneha kniv. Det torde sålunda av både principiella och praktiska skäl saknas möjlighet att generellt förbjuda att knivar innehas exempelvis på allmän plats. Tendensen att använda kniv vid brott mot person, t.ex. vid rån och misshandel, är dock oroande. Denna utveckling måste man naturligtvis väga in i bilden när man bedömer frågan. Gunnel Jonängs fråga avser också andra livsfarliga vapen. Jag utgår från att frågan inte gäller skjutvapen, som ju här i landet är underkastade en i ett internationellt perspektiv mycket sträng reglering, utan att Gunnel Jonäng tänker på vissa farliga brottsverktyg som på senare tid har nämnts i den allmänna debatten. När det gäller dessa kan jag helt kort nämna att innehav avs.k. karatepinnar i rättspraxis under vissa förhållanden har bedömts som förberedelse till misshandel. Ett annat omtalat vapen som brukar benämnas shurik — en taggig plåtbricka som kan användas som kastvapen — får enligt beslut av konsumentombudsmannen inte marknadsföras och har såvitt jag vet inte heller förekommit i praktiken här i landet. Vapen av detta slag torde i den mån de anträffas kunna beslagtas och förklaras förverkade som typiska brottsverktyg med stöd av 36 kap. 3§ brottsbalken, oavsett om brott föreligger i det särskilda fallet eller inte. Här föreligger alltså inte samma problem som beträffande knivarna, men mycket talar naturligtvis för att eventuella åtgärder på området bör få en generell inriktning.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag har kanske en annan uppfattning än justitieministern, åtminstone när han säger att det skulle saknas möjligheter att generellt förbjuda att bära kniv exempelvis på allmän plats. Det är uppenbart att det kan bli gränsdragningsproblem, men jag anser att det är möjligt att klara dem. Vi har en berättigad motvilja i vårt land mot förbud och betraktar förbud som inskränkningar i den personliga integriteten. Ett förbud att bära kniv kan också ses som ett misstroende mot ungdomen i allmänhet — att de inte klarar av att bära kniv och handskas med kniv. När jag talar om knivförbud ser jag det emellertid på ett annat sätt som en fråga om solidaritet. Det är naturligtvis ett ingrepp i den personliga integriteten, men det viktiga är motivet bakom ett förbud som detta, och motivet skulle ju vara att skydda ett antal ungdomar. Det är helt enkelt, som jag ser det, en fråga om solidaritet. Det helt övervägande antalet ungdomar och vuxna har inte några problem med knivar. Men om det finns ett litet antal människor som på grund av att de bär kniv med sig kan tillfoga andra människor skada, ja, rent av döda, då måste vi andra vara beredda på inskränkningar för oss själva för att hjälpa, stödja och skydda dessa människor. Jag tror inte att ungdomar som går ut en kväll med kniv på fickan har för avsikt att skada eller döda. Men uppenbarligen uppstår situationer där man tappar kontrollen över sig själv, t.ex. i samband med alkohol och narkotika. Man kan då åstadkomma svåra skador, och det har på senare tid som bekant också inträffat dödsfall på grund av knivhugg. Detta innebär sorg och svårigheter för de skadade och deras anhöriga, men det innebär också skador för livet för den som utför dådet. Knivförbud är inget nytt i nordisk och europeisk lagstiftning. Finland har lag om knivförbud. Danmark har lagstiftning angående springstiletter samt slageller stötvapen som knogjärn, batonger o. d. men undantar dolk och fall att bära livsfarligt vapen kniv. I Norge kommer ändringar att föreslås i vapenlagen som hänför sig just till stickvapen och batonger. Enligt engelsk lag är det förbjudet att vid offentlig tillställning medföra något slag av angreppsvapen. Spanien har också lagstiftning om knivförbud. Det är således i många länder som man har funnit det befogat med lagstiftning, och det är alltså ingen ny form av lagstiftning.
Herr talman! Jag vill först säga — och jag vill understryka det — att jag är djupt medveten om de här problemen. Jag tror själv att det kan finnas fog för en vidgad rätt att inskrida mot omotiverade innehav av knivar i vissa sammanhang. Det skulle alltså inte vara fråga om ett knivförbud utan om en rätt för polisen att i vissa situationer — när vederbörande person är berusad eller narkotikapåverkad eller befinner sig i en allmänt sett farlig situation — ta hand om knivar och andra liknande vapen. En sådan befogenhet skulle man också eventuellt kunna utsträcka till andra fall. Det finns uppenbarligen svåra gränsdragningsproblem om man vill begränsa rätten att bära kniv. Det räcker med att peka på att det finns en rad situationer där det är fullt naturligt och godtagbart att bära kniv. Vissa yrkesgrupper bör t.ex. ha rätt att bära kniv även på allmän plats. Vi vet att det finns förbud i andra länder. Vi har studerat det finska förbudet, som de facto tillämpas så att polisen tar ifrån berusade personer deras knivar — men mycket längre går man inte. Det är sådana situationer — och kanske ännu mer utvidgade — som jag tror att man kan syfta till att komma åt i det fortsatta utredningsarbetet här i landet.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för detta klarläggande. Jag tycker att det nu var en mer positiv inställning från justitieministerns sida, och det uppskattar jag. Det som måste diskuteras är vilka vapen som skall tänkas ingå i ett förbud. Stockholms polismän har arbetat med den här frågan. De har efterlyst en lagstiftning, och de anser att lagen skall omfatta knivar och andra farliga vapen, dvs. dolk, stilett, bajonett eller motsvarande vapen. Dessutom menar de att lagen även bör gälla tillhyggen som är avsedda att skada annan, t.ex. fjäderbatong, knogjärn och tillhyggen tillverkade av metaillrör och kätting. Jaginser självfallet också att det kan vara svårt med avgränsningar, men de bör inte vara omöjliga att åstadkomma. Avgränsning bör göras så att vapen av den här typen inte får innehas på allmän plats, vid allmän sammankomst eller vid offentlig tillställning. Lagen bör inte gälla om godtagbara skäl för innehav föreligger, t.ex. — som justitieministern sade — om vederbörande behöver kniv i arbetet. Man har alltså denna typ av lagstiftning i Finland, och enligt upplysningar som jag har inhämtat anser man att den har haft positiva effekter. Också en arbetarskyddssynpunkt kan anläggas på den här frågan. För lärarnas och polismännens skull kan det vara befogat med någon form av lagstiftning.

Herr talman! I en interpellation till mig har Allan Hernelius — med hänvisning till intrånget i svenskt inre vatten och svenskt militärt skyddsområde av den sovjetiska ubåten 137 — tagit upp frågan i vilken utsträckning främmande statsfartyg som i t.ex. underrättelsesyfte löper in i inre svenskt sjöterritorium och särskilt skyddade områden skall anses ha immunitet mot sedvanligt straffrättsligt förfarande. Allan Hernelius har frågat mig 1. om det är min uppfattning att ändrad lagstiftning i åtalsfrågan behövs, och 2. vilka åtgärder jag eljest avser att vidta i syfte att regeringen skall kunna ge klarläggande instruktioner för svenska myndigheter vid eventuellt senare liknande händelser. En allmän grundprincip i folkrätten är att främmande statsfartyg, örlogsfartyg inbegripna, som med vederbörligt tillstånd inlöper i ett lands territorialhav, åtnjuter full immunitet, vilket innebär att landet i fråga inte kan göra sin jurisdiktion gällande över fartyget och dess besättning. Detsamma torde gälla statsfartyg som inkommer i en annan stats sjöterritorium på grund av nöd och i samband därmed iakttar de förpliktelser som traditionellt åvilar nödställda fartyg. Den angivna principen anses gälla även för statsfartyg som utnyttjar sin rätt till ”oskadlig genomfart” genom en främmande stats territorialhav. För svensk del gäller att sådan genomfart skall ha föregåtts av anmälan på diplomatisk väg enligt tillträdeskungörelsen . Även om den folkrättsliga doktrinen inte ger helt klar vägledning då det gäller örlogsfartyg som illegalt har kommit in på en främmande stats territorium, torde det förhålla sig så att immuniteten inte därigenom går förlorad utan vidare. De instruktioner som gäller för den svenska försvarsmakten innebär också att exempelvis visitering eller liknande åtgärder normalt inte kommer i fråga i sådana fall. Fartyget skall i stället avvisas— med vapenmakt om det är nödvändigt — och i den mån kriminell eller annars otillåten verksamhet har förekommit skall detta påtalas hos befälhavaren eller på diplomatisk väg. Om emellertid ett statsfartyg grovt kränker en annan stats territorium, talar både folkrättsliga principer och internationell sedvänja för att den stat som har blivit kränkt inte är skyldig att till alla delar respektera immuniteten. Staten får i stället anses vara berättigad att, beroende på omständigheterna, häva immuniteten i större eller mindre utsträckning. Den sovjetiska ubåtens intrång i svenskt inre vatten och militärt skyddsområde innebar ett åsidosättande av folkrättens fundamentala principer. Det var en kränkning av Sveriges suveränitet och territoriella integritet. Mot bakgrund av kränkningens grovhet och i synnerhet med hänsyn till att den utfördes med ett fartyg särskilt ägnat för underrättelseuppdrag ansåg den svenska regeringen det ligga inom ramen för dess suveräna rättigheter att undersöka vad som förorsakat den sovjetiska ubåtens intrång på svenskt område och vad den gjort där. Den svenska regeringen ansåg sig under dessa förhållanden ha rätt att åsidosätta den immunitet som vanligen tillerkänns statsfartyg. När regeringen den 29 oktober förordnade att överbefälhavaren skulle genomföra en utredning om anledningen till och omständigheterna kring den aktuella kränkningen, innebar detta i enlighet härmed ett bemyndigande för överbefälhavaren att utan hinder av fartygets och besättningens immunitet vidta de åtgärder som var nödvändiga för att utredningen skulle kunna genomföras. Sådana åtgärder vidtogs också, bl.a. i form av inspektion av ubåten och utfrågning på ett svenskt örlogsfartyg av ubåtens befälhavare och en annan av officerarna. Frågan om en stat som har blivit utsatt för en grov kränkning av nu aktuellt slag från ett främmande statsfartygs sida skall anses ha befogenhet att häva immuniteten för fartyget och dess besättning även mot straffoch processrättsliga åtgärder är något mera svårbedömd. Min egen uppfattning är att en stat i utomordentliga situationer får anses ha denna rätt och att det ankommer på dess regering att, under hänsynstagande till utrikespolitiska och folkrättsliga faktorer, i det konkreta fallet bedöma om en så kraftig åtgärd är av nöden. Konsekvenserna av ett motsatt synsätt skulle, som också framhålls i interpellationen, inte vara acceptabla. En slutsats för svensk del av detta synsätt skulle bli att åklagare och polismyndigheter har att respektera den straffoch processrättsliga immuniteten intill dess att regeringen beslutar att häva denna immunitet. Enligt 2 kap. 7 § brottsbalken gäller nämligen för rättsväsendets myndigheter att de begränsningar som följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser skall iakttas i fråga om svensk lags tillämplighet och svensk domstols behörighet. Jag vill emellertid genast säga att den ståndpunkt som jag sålunda anser vara den riktiga ingalunda är höjd över varje diskussion. I det nu aktuella fallet ansåg sig regeringen inte böra meddela något beslut om att häva immuniteten i större utsträckning än som behövdes för att överbefälhavarens utredning skulle kunna genomföras. När det inom ramen för denna utredning aktualiserades att utfrågning av befälhavaren och en annan av officerarna skulle ske ombord på ett svenskt örlogsfartyg och att dessa alltså skulle lämna sitt eget fartyg, förutsatte man från den sovjetiska ambassadens sida att officerarna därvid skulle garanteras immunitet. Regeringen förklarade med anledning härav i beslut den 2 november att de sovjetiska officerarnas personliga immunitet inte skulle hävas i anslutning till utfrågningen. Som framhålls i interpellationen har affären med den sovjetiska ubåten rest flera frågor av säkerhetspolitisk natur med betydelse för framtiden. De rättsliga frågor som jag här har varit inne på tillhör inte de minst väsentliga. Även om det är min uppfattning att affären från rättslig synpunkt har handlagts alltigenom korrekt på svensk sida, anser jag att rättsläget på området bör belysas ytterligare. Befogenheterna och handlingsramarna för de olika organ som kan få befattning med en incident av detta slag bör naturligtvis vara helt klarlagda, så att någon tvekan inte skall behöva uppstå i praktiken. F. n. pågår inom utrikesoch försvarsdepartementen en allmän granskning av ubåtsaffären. Det är min avsikt att, sedan denna granskning har slutförts, ta ställning till i vilka former en närmare belysning av rättsläget bör ske. Huruvida någon ändrad lagstiftning behövs får prövas i det sammanhanget.

Herr talman! För svaret ber jag att få tacka. Jag vill gärna tillägga att justitieministern icke kan lastas för att svaret lämnas så sent — interpellationen framställdes den 1 december — utan anledningen härtill är förhinder vid ett tidigare tillfälle från min sida. I fråga om svarets innehåll kan först vissa delar, om vilka enighet råder, lämnas därhän, och där finns alltså ingen anledning till diskussion. Främmande statsfartyg, örlogsfartyg inbegripna, som lovligen inlöper i ett lands territorialområde, åtnjuter immunitet, liksom fartyg som inkommit på grund av nöd eller som utnyttjar rätt till oskadlig genomfart och iakttar föreskrifter i det sammanhanget. Är vistelsen inom ett annat lands område utan tillstånd eller eljest illegal, kan fartyget i första hand avvisas. Misstag eller förbiseende anses icke omedelbart upphäva immuniteten vid dylik mindre kränkning. Men vid en kränkning av annau art, grov kränkning, blir läget ett annat. Enligt dagens svar är då den kränkta staten icke skyldig ”att till alla delar” respektera immuniteten. Staten är då berättigad att ”häva immuniteten i större eller mindre utsträckning”, säger justitieministern. Därmed har han, synes det, överflyttat ansvaret från åklagarmyndigheten i vad det gäller den straffoch processrättsliga sidan till regeringen. Har detta stöd i gällande lagstiftning? Här finns plats för ett första frågetecken. Åklagarmyndigheten är bunden av åtalsplikt och kan därvid inhämta råd från riksåklagaren. Men skall myndigheten, som den rådgivande instansen anser, därvid utgå från en fartygets straffoch processrättsliga immunitet? Riksåklagarens bedömning skall här icke vidare behandlas; den är efter anmälningar f. n. under prövning i såväl JK som JO-ämbetena, och utlåtande från dessa instanser är att vänta inom kort. Någon otvetydig folkrättslig regel tycks icke finnas — meningarna är delade. Svensk lag säger intet. Praxis saknas. Enligt våra bestämmelser bör dock immunitetsfrågan i första hand avgöras av domstol, i sista hand av högsta domstolen. Det är av intresse att iimmunitetsfrågan en annan uppfattning — som går ett steg längre — också hävdas av folkrättsexperterna. I en artikel av en medarbetare vid det berömda Max-Planck-Institutet i Heidelberg hävdar denne — i Frankfurter Allgemeine Zeitung den 6 november 1981 — att varje stat har rätt att tillvarata sina egna säkerhetsintressen och att värja sig mot spioneri. Av svensk brottsbalk kan man entydigt sluta sig till att det gäller för straffbara handlingar på utländska fartyg i svenska territorialvatten, säger han. Även den norske riksadvokaten hävdar — i Aftenposten den 28 december 1981 — att om kriminella förehavanden tas upp på diplomatisk väg, innebär detta icke att man är avskuren från att inleda straffrättsliga förfaranden. Dessa inlägg synes böra tolkas så, att den immunitet som i och för sig tillerkänns statsfartyg sätts ur kraft vid grov kränkning såsom spioneri. I svaret antyder justitieministern att han har sympatier för att en stat i utomordentliga situationer skall ha denna rätt och att det ankommer på regeringen att i det konkreta fallet bedöma situationen samt att under hänsynstagande till utrikespolitiska och folkrättsliga faktorer avgöra vilka åtgärder som är av nöden. Onekligen ligger det något i detta de lege ferenda — när lagen göres — även om flexibiliteten då kan bli för stor. Men ny lagstiftning torde då krävas, eftersom 2 kap. 7 § brottsbalken endast talar om begränsningar i svensk lags tillämpning och svenska domstolars behörighet som följd av ”allmänt erkända folkrättsliga grundsatser”. I detta fall finns icke allmänt erkända grundsatser. Skall man tala om en förhärskande mening bland experterna, torde det snarare vara att immuniteten upphävs för statsfartyg vid grov kränkning, t.ex. spioneri — onekligen en klar och enkel regel med säkerligen betydande preventiva effekter. En annan fråga uppkommer i sammanhanget. Regeringen fattade under de aktuella veckorna olika beslut, delvis efter överläggningar med Sovjetambassaden i Sverige i fråga om ubåt 137. Dels uppdrogs åt överbefälhavaren att färdigställa undersökning, därvid inbegripet förhör och inspektion samt ett partiellt upphävande av immuniteten, dels garanterades i ett beslut den 2 november, vars ordalydelse jag icke tagit del av, immunitet för de sovjetiska ledarna på båten och officerarna. Hade regeringen befogenhet härtill? Hur var det beslutet formulerat? Innebar det att immuniteten hävdes, eller innebar det att immuniteten på annat sätt sattes ur kraft? Frågan gäller då vad som förevarit. I dagens läge är det väsentliga emellertid att se på framtiden. Vad händer vid en eventuell ny ubåtsaffär? Sådana kan som bekant icke uteslutas med hänsyn till uttalanden i sovjetisk fackpress. Under inga förhållanden får den uppfattningen spridas inom eller utom landet att främmande statsfartyg utan minsta svensk sanktion gällande båten eller dess ledning skulle kunna lämna svenskt vatten även om grov kränkning av svenska säkerhetsintressen kan konstateras föreligga, t.ex. genom det olovliga uppehållets längd, bristfälliga eller missvisande uppgifter, oriktiga påståenden eller otillförlitligheten i granskade skeppshandlingar. Man brukar säga att juridik är sunt förnuft omsatt i praktiken. Om detta skulle gälla även för folkrätten är det tydligt att en sådan tillämpning skulle stå i strid med det sunda förnuftet. Den har heller veterligen icke tillämpats i de senaste aktuella internationella fallen. Att Sovjetunionen i sin not till Sverige av den 11 december 1981 förfäktar en annan mening är icke överraskande, ehuru knappast konsekvent, bl.a. med tanke på Powersaffären. Ny lagstiftning i Sverige på detta område har från olika håll begärts, bl.a. numera av riksåklagaren. Andra har föreslagit att en särskild expertkommission skall tillsättas för att utreda frågan. Justitieministern säger sig i sitt försiktiga svar — försiktighet anstår ju en justitieminister — komma att ta ställning härtill när nu pågående granskning av rättsläget på området ytterligare belysts, varvid också behovet av ändrad lagstiftning får prövas. Detta är tillfredsställande, och syftet med min interpellation är därmed uppnått. Enligt min mening är det självklart att en sådan granskning och prövning bör ske efter vad som inträffat och då, enligt mångas åsikt, vår folkrättsliga beredskap visat sig icke vara till fyllest. Lika självklart är att kommande avgöranden och beslut i denna del bör ges betydande publicitet, såväl i förhållande till våra egna myndigheter och vår egen opinion som till omvärlden. Det måste stå klart — och här vilar ett ansvar på rättsvårdande myndigheter — att Sverige med alla resurser ämnar hävda vår överhöghet över svenskt territorium. Där får icke ges plats för minsta tvekan!
Herr talman! Först vill jag verkligen instämma i vad herr Hernelius sade sist: Det får inte råda någon tvekan om att vi i varje läge är beredda att försvara vårt territorium och hävda vår självständighet. Därom är vi fullständigt överens. Vidare sade herr Hernelius — och det håller jag med om — att juridik bör stå nära det sunda förnuftet. Jag vill gärna säga att den uttolkning av de folkrättsliga principerna som regeringen här gjort enligt min uppfattning i stor utsträckning överensstämmer med sunda förnuftet. Det gäller särskilt beträffande den diskuterade frågan, om det är regeringen eller domstol som skall ta ställning till immuniteten. I ett sådant läge som det var fråga om i det här fallet har frågan så betydande utrikespolitiska konsekvenser att jag tycker att det är rimligt att det är regeringen som fattar ett sådant beslut. Jag förstod att också herr Hernelius de lege ferenda hade den uppfattningen. Jag är av den uppfattningen — även om jag är medveten om att den kan diskuteras — att det även gäller de lege lata. Vidare frågades det om innebörden i det beslut som regeringen meddelade den 2 november rörande kaptenen och den andre officeren på båten, när de skulle förhöras på det svenska örlogsfartyget. I det beslutet förklarar regeringen att de sovjetiska officerarnas personliga immunitet inte skulle hävas i anslutning till utfrågningen. Detta skulle genom överbefälhavarens försorg på lämpligt sätt tillkännages för dem. Innebörden av beslutet är alltså att man förklarade sig icke avse att häva den immunitet som man fortfarande ansåg att de hade vid det tillfället.
Herr talman! Jag konstaterar att justitieministern i fråga om regeringens befogenheter beträffande immunitetsproblemet gjorde åtskillnad mellan de lege lata, given lag, och de lege ferenda, lag som är under utarbetande, vilket också är nödvändigt att göra. Vad jag talade om var emellertid tillämpningen av gällande lag. Här kan man verkligen fråga sig om inte en domstol hade varit behörig att göra den bedömningen, i sista hand då högsta domstolen. I den andra frågan, där justitieministern nu meddelar att immuniteten hävdes för vederbörande ryska officerare, kvarstår naturligtvis frågan om regeringen hade behörighet och befogenhet därtill. Den frågan kan prövas i annat sammanhang. Jag vet att det finns något som heter abolitionsinstitutet, men det var det inte fråga om här. Här gällde det en regeringsåtgärd av annat slag. En förhoppning är att den tekniska utvecklingen skall möjliggöra för svenska marinen och svenska försvaret att på annat sätt än som hittills skett tvinga upp ubåtar ur djupet, tvinga dem att visa sin nationalitet. Föreslagna nya medel är andra typer av sjunkbomber samt ljudbärande appliceringar på båten i fråga, vilka skall röja båten. Den förhoppningen hyser vi, och vi hoppas att regeringen — detta faller inte under justitieministerns domvärjo — gör allt för att ge det svenska försvaret en tidsenlig utrustning. En sådan utrustning är så mycket mer på sin plats som det av artiklar i den sovjetiska militära fackpressen har framgått att man på visst sätt betraktar svensk skärgård som ett övningsområde för ubåtar. Här finns ingen plats för undfallenhet. Det gläder mig att justitieministern delar den uppfattningen. Jag är inte överraskad över det.
Herr talman! För att missförstånd inte skall uppstå vill jag bara påpeka att genom beslutet den 2 november beslöt man att icke häva immuniteten. Innebörden av beslutet var alltså att de två sovjetiska officerarnas immunitet icke hävdes. Vissa immunitetsbegränsande åtgärder vidtogs enligt min mening av regeringen, bl.a. genom det uppdrag den lämnade åt överbefälhavaren att verkställa undersökning av ubåten.
Herr talman! Då kvarstår frågan om det inte borde ha varit en domstol och icke regeringen som skulle ha fattat ett sådant beslut.

Herr talman! I ubåtsaffären, som inom regeringen närmast handlades av utrikesminister Ola Ullsten, ägde ett nära samråd rum med oppositionsledarna Olof Palme och Ulf Adelsohn. Enigheten om handläggningen föreföll också vara total. Jag erinrar om det uttalande som Ulf Adelsohn gjorde den 5 november, där han sade: ”Handläggningen av ubåtsaffären har skett under brett samförstånd mellan regeringen, moderata samlingspartiet och socialdemokraterna. Det är av stort värde att enigheten varit bred kring de beslut som fattats. Gränskränkningen är också en nationell angelägenhet som illa lämpat sig för partipolitiska hänsynstaganden. Att vi i denna situation har kunnat samlas kring ett fast och konsekvent uppträdande är ett gott bevis på den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet.” Detta sade alltså Ulf Adelsohn den 5 november. Jag vill inte hårdra skillnaderna i nyanserna i det uttalande han gjorde den 14 november, men där sade han: ”När detta pågick ansåg vi moderater att det var utomordentligt väsentligt att Sverige utåt visade på den nationella enighet som är en förutsättning för vår utrikesoch säkerhetspolitiska trovärdighet.” Möjligen kan man peka på ordet pågick. Det finns en del saker, bl.a. i uttalanden och i den interpellation som Allan Hernelius har framställt, som ger intryck av att man från moderata samlingspartiets sida visserligen var med och deltog i samrådet och ställde sig bakom regeringens handläggning, men att man i grunden kanske ändå hade hanterat frågan annorlunda om man själv hade haft det direkta ansvaret inom regeringen. Jag tycker inte det är bra om man dels skapar ett intryck av att man är med, dels försöker markera att man egentligen hade velat driva saken mycket hårdare än vad regeringen gjorde. Justitieministern sade i sitt interpellationssvar: ”-—— det är min uppfattning att affären från rättslig synpunkt har handlagts alltigenom korrekt på svensk sida ——-—”. Jag vill därför ställa frågan: Instämmer Allan Hernelius i det uttalande som justitieministern har gjort? Gör han det så är det bra. Om inte bör han ställa sig upp och säga detta. Annars bör han sitta i båten.
Herr talman! Hadar Cars har berört två frågor. Först och främst har han lämnat kammaren den upplysningen att ubåtsaffären i regeringen handlades av utrikesministern. Det kanske var en upplysning för många av oss, som trodde att hela regeringen deltog, med statsministern som ledande aktör på området, även om ärendet närmast föll under herr Ullstens departement. Det andra herr Cars har bidragit till debatten med är att uttala sig i den riktningen att det inte vore bra med någon partipolitisk diskussion i denna fråga. Han har också ställt en direkt fråga till mig, om jag delar uppfattningen att regeringen handlagt denna fråga på ett kompetent sätt — den åsikt som justitieministern deklarerade i svaret. Jag vill svara herr Cars, att om det är någon som har dragit in partipolitiken idetta ärende, så är det herr Cars. Min interpellation hade inget partipolitiskt syfte. Den innebar ett försök till klarläggande av invecklade juridiska begrepp. Hur svåra dessa begrepp är framgår inte minst av justitieministerns svar, som ju är späckat med reservationer — mycket förståeliga sådana — i fråga om den rättsliga innebörden av det ena eller det andra slaget. Om någon vill dra in partipolitik är det alltså herr Cars och inte jag. Min avsikt var att få till stånd en öppen och fri diskussion i frågor som hör till detta ärende — en diskussion som kan vara behövlig med tanke på framtiden. För det är inte minst framtiden vi tänker på. Hur skall vi i fortsättningen bete oss när ubåtar kommer in i våra farvatten?

Herr talman! Det måste bara vara för Allan Hernelius som det var en nyhet att det var utrikesministern som inom regeringen närmast handlade den här frågan. Sedan ställde jag en fråga till Allan Hernelius. Den lydde: Delar Allan Hernelius den uppfattning som justitieministern ger uttryck för i dag och som konkretlyder: ”——— det är min uppfattning att affären från rättslig synpunkt har handlagts alltigenom korrekt på svensk sida ——--"? Kan herr Hernelius svara klart och entydigt: jag delar den uppfattningen, eller jag delar den inte — och försöka låta bli att med olika kringgående rörelser undvika att svara på en konkret ställd fråga? Delar Allan Hernelius justitieministerns uppfattning, eller gör han det inte? Kan jag få ett svar på den frågan?
Herr talman! Jag skulle vilja ge herr Cars det beskedet att jag icke tänker låta förleda mig till sådana partipolitiska exkursioner som förekommer i tidningen Expressen, där det bl.a. talats om samlingsregering på Floragatan under Ola Ullstens ledning. Sådana uppgifter får helt och hållet stå för tidningens och dess informatörers räkning. Som svar på herr Cars direkta fråga vill jag säga att jag delar den meningen att denna fråga handlagts på ett i stort sett kompetent sätt. Men jag vill tillägga att jag till behandlingen, med tanke på framtiden, fogar frågetecken i väsentliga hänseenden — frågetecken som inte minst justitieministern har rest i sitt svar.
Herr talman! Vi kan konstatera att herr Hernelius använder formuleringen ”på ett i stort sett kompetent sätt”. Jag vore tacksam om Allan Hernelius inför kammaren ville redovisa på vilka punkter han ansåg att regeringens handläggning inte var kompetent.
Herr talman! Om Hadar Cars tror att han är förhörsledare i kammaren, har han misstagit sig. Hans ställning är en helt annan — han fungerar som ledamot av kammaren.
Herr talman! Jag måste konstatera att herr' Hernelius uttrycker en viss tveksamhet om regeringens handläggning av affären. Det står såvitt jag begriper i strid mot vad hans partiledare sade i uttalandet den 5 november. Jag tycker att det är beklagligt att herr Hernelius inte vill redovisa på vilka punkter han anser att regeringens handläggning inte har varit kompetent.
Herr talman! Herr Cars fortsätter med att göra detta till en partipolitisk träta, i strid mot vad alla andra tycks och bör anse. Ingen annan har försökt lägga denna fråga till grund för en partipolitisk träta, men herr Cars fortsätter att agera på ett vis som ådagalägger att han är benägen att göra det. Vilket skäl han har vet jag inte. Jag förstår därför inte varför han agerar på detta sätt. Han måste ha för mig helt fördolda partipolitiska skäl för det.
Herr talman! Mitt skäl är mycket enkelt. Inom moderata samlingspartiet förekommer allför ofta en strävan att dels verka som om man är för det som regeringen gör, dels däremellan söka misstänkliggöra det sätt på vilket regeringen handlägger frågorna. Jag tycker att Allan Hernelius genom sin interpellation väl anslutit sig till det sättet att hantera ärenden inom moderata samlingspartiet. Därför tycker jag att det är bra att man konkret visar på ambivalensen i det sätt på vilket moderata samlingspartiet stundtals uppträder. Det är det som jag har försökt göra nu, och jag tror att den tendensen här har blivit i alla delar klarlagd.
Herr talman! Om Hadar Cars tror att han övertygande och till alla delar har visat på en viss ambivalens inom moderata samlingspartiet, får det stå helt för hans egen räkning. Jag är icke beredd att ansluta mig till något sådant konstaterande. Jag vill tillägga att det icke är jag som har försökt göra partipolitik av denna fråga. Herr Cars får gärna fortsätta ett par timmar till med detta replikskifte, men det kommer inte att föranleda mig att ändra min ståndpunkt. Jag kan inte finna något skäl för att min interpellation skall betraktas som partipolitisk. Den är i själva verket närmast juridisk, och den har inriktning på framtiden.
Herr talman! Om herr Cars vore mer insatt i riksdagsarbetet, skulle han kanske ha noterat att alla talare i kammaren yttrar sig för egen del och inte å sitt partis vägnar, om det senare inte särskilt markeras.
Herr talman! Jag konstaterar att Allan Hernelius nu inte bara talar för sig själv utan även för moderata samlingspartiet när han konstaterar att detta parti uppenbarligen inte ställer sig bakom alla delar av handläggningen av ubåtsfrågan. Det är ytterligare ett intressant påpekande, herr talman.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag avser att ingripa i syfte att begränsa de för statsbudgeten negativa verkningarna av ombyggnaden av riksdagshuset. År 1977 beslöt riksdagen om återflyttning till Helgeandsholmen. Riksdagen har därefter prövat vilka ombyggnadsarbeten som skall utföras inför flyttningen. Riksdagen har även godkänt de tidigare beräknade kostnaderna för åtgärderna samt uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra ombyggnaderna. Arbetena pågår och beräknas vara avslutade så att återflyttningen kan ske inför höstsessionen 1983. De kostnader som tagits upp i årets budgetproposition är föranledda av de beslut som riksdagen fattat. Jag har inte för avsikt att i regeringen nu ta upp någon diskussion om de beslut riksdagen har fattat i denna fråga.
Herr talman! Jag tackar ekonomioch budgetministern för svaret. Det är en korrekt redogörelse för beslutsgången. Jag kan också förstå att det inte går att ta upp någon diskussion om de fattade besluten, men man kan fråga sig om man inte måste studera verkningarna av dessa beslut. Jag har i min fråga påstått att det står klart att kostnaderna för huset ständigt ökar och vida överstiger alla kalkyler, vilket, i synnerhet i dagens ekonomiska läge, är oroande. Utöver de kostnader som redovisats finns det andra kostnader. När skrevs det aktuella avsnittet i budgetpropositionen? Förmodligen i höstas. Sedan dess har ytterligare farhågor beträffande den slutliga kostnadens omfattning framförts från folk som vet vad det rör sig om. Arbetet sker på löpande räkning. Riksdagen presenteras räkningar som i en stor del av fallen godkänns i efterhand. Grundförhållandena är riskabla. Byggnadsstyrelsen sade en gång att det behövs en förstärkning av grunden. Nu förnekas behovet därav. Man talar i stället om att man — som det i dag heter — skulle kunna vidta grundvattenhöjande åtgärder. Därmed skulle man eliminera denna kostnad. Vi menar att det kommer kostnader för en grundförstärkning — en sådan måste nämligen göras. Det finns en rad tekniska experter som har denna uppfattning och som anser att det är ett oerhört vågspel som man annars ger sig in på. Man kan också fråga sig om inte beloppet 0,7 milj.kr., som byggnadsstyrelsen har angett och som nämns i budgetpropositionen, är en orimligt liten summa. Det gäller ju stora saker. Vad menas då med uttrycket ”grundvattenhöjande åtgärd”? Jo, givetvis att man skall skydda pålningen. Det torde vara säkert att de förändringar i Mälaren och Strömmen som avses är av en sådan omfattning att det krävs vattendom — och det är en stor process. Därtill finns det många som fruktar att huset inte kommer att fungera. Det har yppats missnöje. Frågan har varit uppe i pressen, och det kommer säkert en del skriverier framöver också. Det finns många frågor om hur det skall bli med detta hus. Jag läste nyss att riksantikvarien i Dagens Nyheter har skrivit att han är rädd att man är för snål på vissa områden. Det är kanske riktigt när det gäller just de områden som han pekar på, men samtidigt har det gått åt väldigt mycket pengar. Den bakomliggande beslutsprocessen har inte budgetministern ansvar för, men kostnaderna — som skattebetalarna ytterst får stå för — måste ändå vara oroande. Jag räknar för min del med att de har rätt som menar att kostnaderna kommer att bli många miljoner, ja en miljard högre än vad som i dag förespeglas oss. Jag vill därför vädja till budgetministern att uppmärksamma denna när det gäller statsfinanserna verkligt stora fråga.
Herr talman! Det är riktigt, som Tore Nilsson antyder i sitt anförande, att detta i första hand är en fråga för riksdagen. Det är riksdagen som har fattat besluten, och regeringen och byggnadsstyrelsen har sedan sett till att fullfölja riksdagens intentioner. Och det måste naturligtvis vara så. Därför har jag ingen anledning att nu gå närmare in i någon diskussion i denna fråga, mer än att möjligen säga att vi har fått vissa kostnadsfördyringar. De redovisades redan i föregående budgetproposition, och de var då i storleksordningen 90 milj.kr. Det har, såvitt jag kan erinra mig, godtagits av en helt enig riksdag. Det som nu redovisas är en smärre uppräkning på 26 milj.kr., och det finns också redovisningar i detalj av hur den här uppräkningen har förorsakats. En förklaring är det medeltidsmuseum som skall inrymmas under Riksplan. Det finns också en del andra förklaringar, som jag tror att riksdagens ledamöter är väl förtrogna med. Vi har från regeringens sida naturligtvis inte gjort någonting annat än fullföljt riksdagens intentioner.
Herr talman! Ekonomioch budgetministern har givetvis rätt i att riksdagen har varit enig. Besluten har varit sådana att riksdagen har godkänt dem. Men när ministern samtidigt säger att riksdagen är väl förtrogen med kostnadsläget, vill jag påpeka att jag och många andra hela tiden har framfört invändningar. Vi har att göra med så oerhört många ärenden att de enskilda riksdagsledamöterna nog inte alla gånger har vetat vad det rört sig om. Framför allt var de belopp som presenterades från början rätt blygsamma. Jag och de flesta andra är väl helt eniga om att vi skall flytta till Helgeandsholmen. Men att vi har fått dessa kostnadsökningar är mycket oroande. Dessutom finns det hos mig och hos andra en fruktan för att vi en dag skall upptäcka att det inte fungerar och att vi rent av måste flytta ut tillfälligt. Och vad kostar det? Vi har pekat på avstånden, säkerhetsriskerna, svårigheterna att bevaka och en rad andra saker. Jag vet också att man i vissa utskott vid en första syn har sagt att förhållandena inte blir bra. Vi kan befara att det därtill kommer en sättning och senare måste göras grundförstärkningar som för med sig stora kostnader. Skattebetalarna måste fråga sig om detta kan fortgå. Samtidigt som jag säger att herr Wirtén har rätt i att detta är riksdagens sak, så menar jag att vi i ett läge när det gäller att spara pengar kan ställa frågan om man inte i dag skulle försöka se efter om det finns någon möjlighet att begränsa de kostnader som kommer att uppstå. I ett förslag som har förts fram sägs det att allt kan rymmas på Helgeandsholmen. Det kanske vore anledning att pröva det en gång till.

Herr talman! Joakim Ollén har frågat mig om det är regeringens uppfattning att en beskattning riktad mot ny teknik, t.ex. på datorområdet, bör införas. Regeringen kommer i vår att lägga fram en proposition om samordnad datapolitik. Förberedelsearbetet för detta pågår f. n. inom regeringskansliet. Riksdagen får således senare tillfälle att diskutera dessa frågor. Med anledning av Joakim Olléns fråga vill jag dock meddela att regeringen icke har avsett att lägga fram något förslag om riktad beskattning mot ny teknik t.ex. på datorområdet.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret. Skälet till att jag har ställt budgetministern den här frågan är en debatt som jag hade den 8 december här i kammaren med Olof Johansson, då jag hade frågat honom vad regeringen tyckte om en eventuell datorskatt. Frågan hade ställts med anledning av vissa intervjuuttalanden som Olof Johansson hade gjort, där han fört fram tanken på att med en sådan skatt dämpa den datatekniska utvecklingen. I den debatten fick jag inget svar på frågan om vad regeringen tyckte, och jag sade redan då att jag därför kände mig föranlåten att ställa en motsvarande fråga till budgetministern, som ju är ansvarig för de här frågorna inom regeringen. Däremot gav Olof Johansson i debatten en del personliga synpunkter, som inte precis lugnade mig. Han sade bl.a.: ”Jag har t.ex. sagt i en intervju i Administrationstema att vi diskriminerar arbetskraften ekonomiskt i dag. Därför kan man tänka sig att omfördela skattevägen för att använda våra resurser rationellt. Om vi t.ex. flyttar över arbetsgivaravgifterna från de anställda till datorerna, så kommer vi att dämpa datoriseringstakten.” ”Detta är alltså ett inlägg i debatten. Jag tycker att den debatten är viktig därför att vi just nu står inför ett beslut om huruvida vi skall gå en produktionsfaktorsbeskattningsväg eller en arbetsgivaravgiftsväg vid totalfinansieringen av den skattereform som har överenskommits.” Detta uttalande gjorde mig som sagt inte precis lugnare. I debatten försökte jag framhålla att det är utomordentligt angeläget för vårt näringsliv, för vår sysselsättning och faktiskt för vårt välstånd över huvud taget att vi tar i anspråk ny teknik. Budgetministern ger i sitt svar ett bra besked på en punkt. Han tar, såvitt jag uppfattar det, klart avstånd ifrån tanken på en direkt datorskatt. Det är ett besked jag tackar för — jag kan möjligen beklaga att den i regeringen ansvarige för datafrågor inte kunde ge samma klara besked. Jag vill gärna fråga om budgetministerns uttalande kan tolkas så att han delar uppfattning en, att det verkligen är angeläget att vi tar i anspråk ny teknik med hänsyn till vårt näringsliv och, icke minst, med hänsyn till den framtida sysselsättningen. Jag skulle också vilja ställa ytterligare en fråga till budgetministern. Ny teknik kan ju beskattas på mer än ett sätt. I svaret tar budgetministern, som sagt, ett klart avstånd från tanken på en direkt datorskatt, men introduktionen av ny teknik kan alltså försvåras också med andra skatter. Uttalandet av Olof Johansson pekade närmast i riktning mot att man genom en proms skulle dämpa den datatekniska utvecklingen. Jag vill därför fråga budgetministern om han menar att en produktionsfaktorbeskattning skulle kunna dämpa datoriseringstakten, som Olof Johansson sade, så att detta motverkade en nödvändig och viktig utveckling för ett ökat ianspråkstagande av ny teknik i våra företag och organisationer, i näringslivet över huvud taget.
Herr talman! Jag noterar att Joakim Ollén är nöjd med svaret på själva den fråga han har ställt. Joakim Ollén framför nu ett par kompletterande frågor. Den första gällde min syn på behovet av ny teknik i Sverige, och svaret på den frågan är för mig helt givet.
Herr talman! När det gäller synen på den tekniska utvecklingen kan jag bara med tillfredsställelse, som det brukar heta, konstatera att budgetministern och jag är fullständigt överens. Vi är också överens i den del där budgetministern säger att det kan finnas problem med det här.
Jag har alltid hävdat att Sverige som industrination måste hålla sig i fronten bland industrinationer för att kunna fortsätta att hävda sin position i världshandeln och för att bibehålla marknaderna för sin exportindustri.
Det ändrar emellertid inte min grundläggande inställning, nämligen att ny teknik kommer att vara förutsättningen för vårt välstånd även i framtiden.
Jag tror att Joakim Ollén är väl medveten om att ett av huvudmålen i vår ekonomiska politik har varit just att stärka konkurrenskraften, och då är den tekniska utvecklingen av stor betydelse.
Jag tycker att det i detta sammanhang kan finnas skäl att citera betänkandet Datateknik i industriproduktionen, avgivet av dataoch elektronikkommittén, som säger: ”Ny teknik med syfte att effektivisera produktionen får dels en volymeffekt som tenderar att öka sysselsättningen, dels en rationaliseringseffekt som innebär mindre arbetskraft per producerad enhet.
Jag menar att något av det bästa med det svenska samhället är att arbetsmarknadens parter på denna punkt alltid har varit överens om att man skall ta vara på nya möjligheter, men att man också skall uppmärksamma de problem dessa kan medföra — den sidan av debatten skall vi naturligtvis inte glömma, Joakim Ollén.
Den sammanlagda effekten i industrin av dessa tendenser beror av en rad faktorer, bland annat den internationella ekonomiska utvecklingen i stort.
Men det grundläggande svaret från min sida på den första frågan är att vi naturligtvis måste se till att hålla oss starka när det gäller teknisk utveckling och forskning. Den ändra fråga som Joakim Ollén ställer är hur jag ser på finansieringen av skattereformen. Joakim Ollén vet ju att det föreligger en överenskommelse, och den står jag liksom regeringen i dess helhet självfallet fast vid. Det är en öppen fråga vilken finansiering vi skall ha.
I själva verket finns det ett samband mellan dessa två faktorer, något som Rolf Wirtén och jag tycks vara överens om. Om man har den inställningen är det självklart att man också gärna vill undvika andra typer av beskattning, som kan leda till att ny teknik inte befrämjas. Det var mot den bakgrunden som jag frågade budgetministern om promsen. Jag frågade inte direkt vilken finansieringsform han ville välja — jag förstår att han inte är beredd att svara på det nu. Men jag frågade honom om han menade att en proms skulle kunna få negativa verkningar på införandet av ny teknik. Om jag fattade budgetministern rätt har han svarat ja på den frågan:
Men jag har därmed inte låst mig på något sätt. Jag har bara belyst att det här är den negativa sidan, om man väljer den finansieringsvägen. Eftersom det är ett huvudmål för mig att få upp investeringsaktiviteten och trygga jobben för de svenska löntagarna, så har jag därför en viss kritik mot det förslaget.

Herr talman! Med anledning av ett regeringsavgörande våren 1981 har Per Olof Håkansson frågat mig om jag anser att det vid regeringens tillståndsprövning enligt förköpslagen föreligger förköpsrätt för att genomföra en upprustning med enda syfte att inte obetydligt förändra lägenhetsindelningen i ett bostadshus. sådan fast egendom som behöver rustas upp. Frågan om enbart en olämplig lägenhetsindelning i en fastighet kan anses innebära att ett sådant upprustningsbehov föreligger att förköp kan ske måste naturligtvis prövas från fall till fall. I två enskilda ärenden har regeringen funnit att ändrad lägenhetsindelning inte var att anse som upprustning. Jag är inte beredd att i detta sammanhang göra något principiellt uttalande om hur förköpslagen skall tillämpas och därmed föregripa en prövning av kommande ärenden.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min med hänsyn till omständigheterna rätt långa interpellation, som anmäldes den 19 november i fjol. Nu har jag fått ett kort svar. Jag tolkar det svaret i princip som ett nej. Det kan jag väl inte argumentera mot, eftersom jag frågat om bostadsministerns åsikt. Däremot vill jag alldeles klart markera att jag tycker att den inställningen är sakligt felaktig. Det borde vara så att förköpsrätt skall föreligga när kommunens enda syfte med köpet är att inte endast obetydligt förändra lägenhetsindelningen i ett bostadshus. Jag utgår ifrån, herr talman, att vi inte har skilda meningar om att det är önskvärt att förändra en ensidig lägenhetsstruktur för att därmed påverka hushållssammansättningen. I min interpellation har jag citerat ett tidigare uttalande av bostadsministern i den delen, ett uttalande som var alldeles klart och koncist och som jag därför med glädje kan ansluta mig till. Nu framgår det av svaret att bostadsministern inte vill fullfölja det resonemanget när det gäller förköpsgrunderna. Det tycks vara så, att man får förköpa för att sanera ett gårdsutrymme men inte för att ändra lägenhetssammansättningen — det anses tydligen mindre viktigt från bostadssociala synpunkter. I och för sig är väl den här inställningen inte förvånande. Förköpslagstiftningen har ju mött motstånd från moderaterna från början, och de har också haft tillfälle att manifestera det i regeringsarbetet. Det bostadsministern nu säger är i sak att hon, i vart fall i den här delen, har hakat på de moderata ståndpunkterna och vill göra dem till praxis. Om det är så kan den här debatten självfallet inte åstadkomma någon ändring. Då återstår det bara att i vederbörlig ordning få prövat om den praxis som regeringen infört är förenlig med lagmotiven eller att komplettera lagstiftningen, så att frågan blir otvetydigt löst en gång för alla i den riktning som jag här har pläderat för. Får jag sedan, herr talman, lägga till att svaret inte är bra för det vi i dag kallar stadsförnyelsearbetet. Att pröva från fall till fall är i och för sig en självklarhet. Frågan är hur man prövar och vad man utgår ifrån. Om handen som undertecknar är Birgit Friggebos men beslutsmeningen är dikterad av herrarna Bohman, Danell och Adelsohn, blir förmodligen innehållet litet annat. Nu vill jag inte dra ut konsekvenserna av dagens debatt så långt som att påstå att regeringen är motståndare till stadsförnyelse, men jag hoppas verkligen att bostadsministern är medveten om att svaret inte gör det lättare att på kommunal nivå fatta beslut i förköpsärenden, då det är fråga om en upprustning genom att en olämplig lägenhetsindelning ändras. Har det tidigare rått osäkerhet på det här fältet om hur ett sådant beslut skulle komma att stå sig vid en överprövning, är i och för sig osäkerheten nu skingrad. Praxis är utbildad. Att pröva från fall till fall är naturligtvis rätt, men om utgångspunkten är att en ändring av lägenhetsindelningen inte är att anse som upprustning, då är loppet kört, oavsett hur många fall man prövar. Det är därför, herr talman, förvånansvärt att dagens mittenregering, synbarligen utan moderater, så kraftigt värnar om de moderata intressena, i vart fall när det gäller förköpslagen och dess tillämpning, och därmed på ett flagrant sätt går emot vad som uppenbart var avsett att gälla.

Herr talman! Det verkar som om Per Olof Håkansson är mindre intresserad av att diskutera sakfrågan än av att diskutera den parlamentariska situationen i regeringen. Han har tolkat mitt svar på ett visst sätt. Jag ser inte att man kan utläsa exakt det som han har tolkat fram. Bakgrunden till att Per Olof Håkansson har fått ett relativt kort och strikt hållet svar är egentligen det formella, nämligen att regeringen skall fatta sina beslut utifrån gällande lagstiftning, men inte göra några självständiga tolkningar av sina beslut och än mindre förklara hur regeringen kommer att tillämpa en lag i ett visst avseende. Mot den bakgrunden är det kanske t.o.m. tvivelaktigt om interpellationen över huvud taget hade bort ställas eller besvaras. Vid tillämpningen av förköpslagen får regeringen alltså, som jag har sagt tidigare, i varje enskilt ärende avgöra om det föreligger sådana omständigheter att upprustningsgrunden är tillämplig, dvs. om upprustningsbehovet inte är obetydligt ur kvantitativa och kvalitativa synvinklar. Per Olof Håkansson har också i sin fråga refererat till ett uttalande i en proposition tidigare om behovet av att göra förändringar i bostadsområden, där det finns en ensidig lägenhetsstruktur. Jag tror inte att det råder delade meningar över huvud taget i denna kammare i den frågan. Tillvägagångssätten vid en förändring kan naturligtvis vara många liksom användandet av olika typer av genomförandeinstrument. Att vi har många aktiviteter i gång när det gäller stadsförnyelsen är fullt klart. Det kommer också att finnas anledning för denna kammare att ganska snart ta ställning till ytterligare frågor när det gäller stadsförnyelsen. Det är viktiga frågor både när det gäller möjligheten att förändra bostadsbeståndet från bostadssocial synpunkt och när det gäller att sysselsätta byggarbetskraft och byggmaterialindustrin, när nyproduktionen nu är på nedåtgående.
Herr talman! Det är Birgit Friggebo och regeringen som har haft att välja på att svara på frågan om förköpsrätt föreligger vid en upprustning med enda syfte att inte obetydligt ändra den aktuella lägenhetsindelningen, eller att säga nej till det. Svaret är såvitt jag kan förstå ett nej — ett nej som inte ändras av Birgit Friggebos senare inlägg. Detta nej innebär att man har fortsatt med den praxis som har bildats genom regeringens hantering av två fall. Det är en praxis som går emot, som jag läser det, de tidigare lagmotiven. Det är en praxis som går emot de uttalanden som formulerats i ett enigt civilutskottsbetänkande, vilket riksdagen ställde sig bakom. Det innebär att man tagit ståndpunkt mot förköpslagen i den meningen att man gjort användningsmöjligheten snävare. Det innebär på sitt sätt också att man har gått emot stadsförnyelsearbetet. Därmed har man också gått emot förverkligandet av en social bostadspolitik. Men man går med moderaterna. Det är viktigt att notera det. Jag försökte säga förra gången, och jag skall inte förlänga debatten ytterligare, att nu får andra än Birgit Friggebo och jag vara med och granska om den praxis som regeringen har infört är förenlig med de lagmotiv som jag läser på det sätt jag har refererat. Svarar man ja på den frågan tycker jag att lagstiftningen skall ses över i den riktning jag pläderat för. Svarar man nej, har regeringen satt sig i en litet pinsam situation.

Herr talman! Marie Nordström har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att ge forskning kring jämställdhetsoch kvinnofrågor en fastare ställning. IT årets budgetproposition föreslår jag dels att en professur i kvinnohistoria inrättas vid universitetet i Göteborg — i anslutning till de kvinnohistoriska samlingarna vid detta universitet —, dels att de särskilda medlen till jämställdhetsforskning under anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna ökas. De senare medlen används bl.a. för att finansiera de fora för kvinnliga forskare och kvinnoforskning som finns vid universiteten. Jag vill också påminna om att jag i förra årets budgetproposition beräknade medel för en tjänst med inriktning på kvinnooch jämställdhetsforskning vid universitetet i Uppsala. I detta sammanhang bör också nämnas att humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet nyligen inrättat en programkommitté för kvinnoforskning. Riksbankens jubileumsfond ger sedan flera år ett omfattande stöd till jämställdhetsforskning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det positiva svaret från utbildningsministern. Det är mycket glädjande att en professur i kvinnohistoria inrättas vid Göteborgs universitet, så att den forskningsverksamhet som Gunnar Qvist startade med inriktning på tvärvetenskaplig kvinnohistoria kan fortsätta. Det står i propositionen att ämnesområdet har god tillströmning av forskarstuderande. Detta gäller inte bara den kvinnohistoriska forskningen vid Göteborgs universitet. Jag har de senaste dagarna fått in många uppgifter om kvinnooch jämställdhetsforskning från Lund, Stockholm, Uppsala och Linköping. Det skulle ta alldeles för lång tid att räkna upp alla projekt, men jag vill ta ett axplock. I Stockholm är 31 redovisade forskningsprojekt av 1 100 av jämställdhetskaraktär inom t.ex. historisk, filosofisk, språklig, juridisk och samhällsvetenskaplig sektion. I Uppsala finns kvinnoforskningsprojekt enligt uppgift vid minst sex institutioner, t.ex. i ämnena engelska, franska, nordiska språk, barnavård, ekonomi och teknik. I Lund är ett tjugotal avhandlingsprojekt som rör kvinnoforskning på gång inom olika fakulteter. Av särskilt intresse är ett projekt som syftar till att ge information om kvinnoforskning till grundskolans lärare via studiedagar. Vidare skall man i Lund starta en granskning av universitetets kurslitteratur ur jämställdhetssynpunkt. Arbetet skall utföras i samarbete med Sveriges förenade studentkårer i Forums regi. Göteborgs universitet har sedan länge flera kvinnooch jämställdhetsarbeten på gång. Inom kvinnohistoriska seminariet arbetar redan etablerade kvinnohistoriska forskare. Från Linköpings universitet rapporteras flera intressanta forskningsprojekt, exempelvis i ämnet pedagogik om kvinnor och vuxenutbildning, från tekniska högskolan om kvinnor i tekniken och från medicinska institutionen om bl.a. effekter på fosterdiagnostik. Jag vill med denna snabbinventering framhålla att det är kvinnoperspektivet som ställs i centrum. Det är ju det gemensamma och centrala för jämställdhetsoch kvinnoforskning. Det är viktigt att peka på att detta inte kommit fram i den av män hittills dominerade forskningen. Mansdominansen inom forskningen har också haft rent vetenskapliga konsekvenser. Främst märks detta i problemformulering och vid val av forskningsområden. Kvinnornas historia, arbetssituation, kultur, språk och identitetsutveckling hör till de försummade områdena inom forskningen. En ökad satsning på kvinnoforskning behövs för att vi bättre skall kunna förstå våra villkor i dag, för att vi skall kunna korrigera en mansdominerad teoribildning på vissa områden och för att vi skall kunna ta fram mönster och identifikationsobjekt. När det gäller de medel som anvisats för uppbyggnad av basorganisationen för jämställdhetsforskning vid universiteten har man noterat det tråkiga i att det i vissa fall saknas vilja hos rektorsämbetena att tillmötesgå Forum för kvinnliga forskare med basresurser, t.ex. lokaler och inredning. Jag skulle vilja fråga om utbildningsministern aktivt vill medverka till att gå kvinnliga forskare till mötes när det gäller de här anslagen.
Herr talman! De medel som anvisas disponeras av de lokala högskolorna och universiteten inom de ramar som har angivits. När det står jämställdhetsforskning innebär det naturligtvis inte bara dessa fora för kvinnliga forskare utan kan också gälla andra jämställdhetsprojekt, men självfallet utgår jag från att universiteten anvisar medel till projekt som ligger inom ramen för jämställdhetsforskning.
Herr talman! Det skulle vara bra att få veta alldeles säkert att utbildningsministern aktivt vill medverka till att vid resp. universitet — kanske genom att litet stöta på rektorsämbetena — just hjälpa Forum för kvinnliga forskare till lokaler och inredning av dessa.

Herr talman! Erling Bager har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för en översyn av de etiska regler som gäller för lokalradion särskilt i vad avser könsdiskriminerande inslag i programmen. Frågan föranleds av ett inslag i programmet ”Kabaré apropå” som sändes i lokalradion över Göteborgsområdet den 28 oktober med repris den 1 november. Det är inte min uppgift att yttra mig om enskilda program i radio och TV. Det ankommer på radionämnden att pröva om brott har förekommit mot gällande bestämmelser. Jag vill däremot hänvisa till att radiolagen, 6§, bl.a. innehåller bestämmelsen att programföretag skall hävda ”———- principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet”. I specialmotiveringen till denna bestämmelse anger jag att den också avser hävdandet av jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att avtalet mellan regeringen och Sveriges Lokalradio Aktiebolag innehåller en tydlig föreskrift om att den enskildes privatliv skall respekteras i programverksamheten, om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Dessa uttalanden, som riksdagen har ställt sig bakom, och föreskriften i avtalet är enligt min uppfattning fullt tillräckliga för att garantera att könsdiskriminerande inslag, eller inslag som träder den enskildes rätt till respekt för sitt privatliv för när, inte skall behöva förekomma i programverksamheten.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är de grova anspelningar som förekom i lokalradioprogrammet ”Kabaré apropå” den 28 oktober 1981. Enskilda namngivna människor vid en kommunal förvaltning i Göteborg utsattes för hämningslöst kränkande påhopp. I det aktuella programmet förekom könsdiskriminerande inslag på ett uppenbart sätt. En bred allmän opinion inkl. berörda fackföreningar har uttryckt sin avsky inför detta s.k. satirprogram. Utbildningsministern har nu klarlagt att nuvarande regler inte tillåter könsdiskriminerande inslag. Jag ser därför med tillförsikt fram mot kommande utslag från radionämnden, dit programmet är anmält. Programmet är nu även anmält till allmänt åtal. Jag är införstådd med att utbildningsministern inte kan yttra sig om enskilda program i radio och TV. Men är det ändå inte oroande att övertramp av den här arten sker alltför ofta? I fråga om det här nämnda programmet gäller det en programredaktör som tycker att det är stimulerande med rutinmässiga anmälningar till radionämnden. Enligt redaktörens egen uppgift i Aftonbladet närmar sig antalet till radionämnden anmälda program siffran 100. Mina frågor blir: Är övertrampen oroande? Är det rimligt att det inte blir några som helst konsekvenser för en vid flertalet tillfällen av radionämnden prickad programansvarig?

Herr talman! Låt mig först än en gång klargöra att jag inte har någon anledning att diskutera enskilda program eller programinslag. I den mån övertramp förekommer beror det enligt min mening inte på att föreskrifterna för programverksamheten skulle vara bristfälliga. Uppmärksamheten måste snarare riktas på den praxis som småningom har utvecklats inom programföretagen när det gäller tillämpningen av gällande bestämmelser. Jag har ingen grund för att påstå att de ansvariga inom programföretagen skulle brista i uppmärksamhet på det problem som här föreligger. Jag uppmärksammade t.ex. att programdirektören vid Sveriges Riksradio för något år sedan svarade på en fråga i personaltidningen Antennen som just rörde spänningen mellan gällande lagar och föreskrifter och enskilda producenters personliga uppfattningar om hur programverksamheten skall utformas.

Men det är inom programföretagen man har att dra de praktiska slutsatserna när det gäller brott mot gällande lag och avtal.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för detta uttryckliga klarläggande av hur man bör tolka de regler som finns. Jag tycker själv att det är ganska klart hur gällande regler skall tolkas. Jag hoppas att de ansvariga inom programverksamheten också drar slutsatserna av dem.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag vill medverka till att gränsdragningen mellan statsbidragsberättigad och icke statsbidragsberättigad studiecirkelverksamhet mjukas upp. Ylva Annerstedt har frågat mig om jag vill medverka till att det nya statsbidraget till folkbildningen inte förhindrar studiecirklar i dans. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. I den folkbildningsproposition som riksdagen förra våren tog ställning till behandlas frågan om gränsdragningen mellan sådan cirkelverksamhet som skall kunna få statsbidrag och sådan som inte skall kunna få det. Jag framhöll i det sammanhanget att denna fråga måste följas och prövas i en fortlöpande diskussion mellan tillsynsmyndigheten, dvs. skolöverstyrelsen , och studieförbunden allteftersom verksamheten utvecklas. I anledning av Ylva Annerstedts fråga om jag vill medverka till att studiecirklar i dans också fortsättningsvis skall kunna bedrivas med statsbidrag — jag utgår från att det är det frågan gäller — vill jag anföra följande. Jag har mig bekant att SÖ under avsevärd tid haft speciell uppmärksamhet riktad på dans som studiecirkelämne. Särskilda avgränsningar har i samråd med studieförbunden gjorts för att skapa garantier för att cirkelverksamhe tenidetta ämne skall svara mot de allmänna krav som ställs för att statsbidrag skall kunna utgå. Jag finner dessa insatser mycket positiva och ser dem som exempel på det samarbete mellan tillsynsmyndigheten och studieförbunden som fortlöpande behövs. Jag har förstått att det är kvarstående svårigheter som motiverat att man inom SÖ nu vill pröva att ställa dansen utanför de ämnen som kan studeras i cirkel med statsbidrag. Ambitionen att i samarbete mellan SÖ och studieförbunden åstadkomma en tydlig gränsdragning ligger helt i linje med den fördelning av ansvar och uppgifter som gjordes i propositionen. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på vad som också sades i det sammanhanget: IT olika sammanhang har ifrågasatts om studier i vissa enskilda ämnen bör kunna berättiga till statsbidrag. Enligt min mening ankommer det inte på regering och riksdag att i detalj reglera vilka ämnen som kan godkännas för statsbidrag. Bedömningen om en studiecirkel skall berättiga till statsbidrag måste göras utifrån syftet med studierna och förutsättningarna att i det enskilda fallet i rimlig utsträckning uppnå detta syfte. Tanken bakom detta uttalande i propositionen var att det beträffande varje ämne som kommer i fråga för cirkelstudier med statsbidrag bör vara möjligt att göra sådana avgränsningar att de grundläggande kraven för statsbidrag uppfylls. SÖ och studieförbunden har tydligen när det gäller dansen kommit till ett annat resultat. Några föreskrifter som skulle innebära att statsbidrag inte kan utgå till studiecirklar i konst och konsthantverk har enligt vad jag erfarit inte utfärdats av SÖ. Med hänsyn till att riksdagen så nyligen har fattat beslut i dessa frågor är jag inte beredd att medverka till några förändringar av gällande regler.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Som jag sade i min fråga anser jag att studieförbundens rika utbud av kurser inom konstoch kulturområdet stimulerat många människor att utveckla det intresset vidare. Jag har inom min bekantskapskrets några exempel på kursdeltagare som från en enkel början genom kurs i studieförbund i konstämnen och gamla tillverkningsmetoder avancerat, i några fall till duktiga utövande konstnärer och i något fall genom allt djupare studier till egen, kvalificerad forskning inom ämnet. Statsbidraget gör att kurserna kan hållas på en avgiftsmässigt vettig nivå. Det gör det således möjligt för många människor att delta. Att många människor ges denna möjlighet är enligt min mening kriteriet på folkbildningsverksamhet i djupaste mening. Ur dessa grupper rekryteras också ibland eliten, konstutövarna och forskarna. Och i varje fall är detta den grupp som framför allt utgör publik, en förutsättning för eliten. På samma sätt som vi i idrottssammanhang behöver en breddidrott, varifrån såväl vissa elitämnen som alla de som rent allmänt intresserar sig för idrott rekryteras, behövs stimulans av intresset hos den grupp som ”lär sig” konst av skilda slag. Vad beträffar danskurserna kan det ju om dem påstås att det är fråga om motion och ingenting annat, men riktigt så enkelt är det inte. Dans ger motion, men det kan också vara fråga om ett djupt intresse av det slag som jag tidigare nämnt. Kurser i olika dansformer har intresserat olika grupper. Så är fallet beträffande exempelvis folklig dans, historiska danser, internationell folklig dans, klassisk balett osv. Motion och dans ger dessutom glädje samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ett brett dansintresse bland såväl ungdomar som vuxna, alltså bland dem som efterfrågar de aktuella studieförbundskurserna, smittar också av sig t.ex. på barnen. Och för barn är dans och rörelselekar en nödvändighet. Det är min bestämda uppfattning, och därvidlag har jag stöd av en rad forskare. Dans är terapi för barn och bidrar positivt till barns såväl fysiska som intellektuella utveckling. Här finns alltså ett samband mellan det intresse som stimuleras genom studieförbundens kurser och det fördjupade intresse och de kunskaper som utvecklas av ett fåtal, men å andra sidan finns det också samband med det intresse som kan och bör leda till att våra barn får den glädje och stimulans de har rätt till. SÖ:s gränsdragning mellan statsbidragsberättigade och icke statsbidragsberättigade kurser inom det estetiska området tycks mig således ganska orättvis. Av statsrådets svar framgår att statsrådet inte känner till att SÖ har utfärdat föreskrifter som innebär att statsbidrag inte kan utgå för studiecirklar i konst och konsthantverk. Jag har i min hand SÖ-FS 1981:138, där det står: ”Cirklar i konst, slöjd och konsthantverk som uteslutande har till ändamål att ge kunskaper för framställning av produkter kan inte få statsbidrag.” Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha statsrådets kommentar till den här föreskriften från SÖ.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret. För det första vill jag fästa uppmärksamheten på vad utbildningsministern uttalade om vikten av att ett samarbete mellan studieförbunden och tillsynsmyndigheten fortlöpande pågår. Det är självfallet så att cirkelverksamheten för varje ämne skall stämma överens med de allmänna krav som ställs för att statsbidrag skall kunna utgå, och det är positivt att man gemensamt finner en framkomlig väg att definiera innehållet. För det andra underströk statsrådet vad som uttalades i folkbildningspropositionen om bedömningen av i vilka fall en studiecirkel skall berättiga till statsbidrag. Tanken bakom detta var alltså att det för varje ämne bör vara möjligt att göra sådana avgränsningar att de grundläggande kraven för statsbidrag uppfylls. Det anser jag vara den springande punkten när det gäller dels att säkerställa mångfalden av studieförbundens estetiska utbud, dels också att säkerställa olika människors tillgång till studiecirklar på lika villkor. Görel Bohlin utvecklade detta en hel del. Jag har också den uppgiften att man i vissa fall skall kunna studera konst och konsthantverk med statsbidrag. Då uppkommer det förhållandet att den som föredrar att t.ex. studera vårt kulturella arv när det gäller konst och konsthantverk kan göra det i cirklar med statsbidrag, men den som vill studera vårt kulturella arv när det gäller t.ex. folkdans och historiska danser kan inte göra det. Man frågar sig då: Var finns logiken och var finns rättvisan? Utbildningsministern säger sig inte vara beredd att medverka till några förändringar när det gäller principerna för gränsdragning mellan statsbidragsberättigad och icke statsbidragsberättigad studiecirkelverksamhet. Med hänsyn till vad som sades i propositionen menar jag inte heller att det behövs, men jag ifrågasätter om SÖ:s beslut verkligen följer tankarna i propositionen. Jag vill därför fråga om utbildningsministern är beredd att medverka till att antingen undanröja SÖ:s beslut, som ju gäller budgetåret 1982 83 skall finnas möjligheter att med statsbidrag anordna studiecirklar också i dans.
Herr talman! Till Görel Bohlin vill jag säga att när det gäller konst och konsthantverk finns det inget generellt förbud. Däremot finns det en gränsdragning mot cirklar som bara sysslar med tillverkning, och det är en gammal avgränsning som det gäller. Ylva Annerstedt frågar om jag vill medverka till att SÖ:s beslut när det gäller statsbidrag till dans för budgetåret 1982/83 omprövas eller medverka till att möjligheten att få statsbidrag till cirkelverksamhet vid dans återinförs efter det budgetår det nyligen fattade beslutet gäller. Jag konstaterar att skolöverstyrelsens beslut har tillkommit på rekommendation av gränsdragningsnämnden, det speciella organ med företrädare för studieförbunden och SÖ som har att behandla just sådana här frågor. Beslutet är alltså tillkommet i den ordning som förutsätts i folkbildningspropositionen och i riksdagsbeslutet. Jag har inte för avsikt att träda SÖ i ämbetet och undanröja dess beslut. Den verksamhet på dansens område som från den 1 juli i år inte kan bedrivas med stöd av bidraget till studiecirkelverksamheten kan däremot fortfarande — utan hinder av det beslut SÖ fattat — bedrivas inom ramen för vad som nu kallas kulturverksamhet i folkbildningen och till vilken verksamhet särskilt statsbidrag utgår. Jag uppfattar inte SÖ:s beslut som uttryck för någon önskan att nedvärdera dansen som kulturyttring. Däremot har svårigheterna tydligen varit stora att åstadkomma en tillfredsställande gränsdragning mellan sådan verksamhet som lämpligen kan bedrivas i studiecirkelform och sådan som inte fyller kraven i det avseendet. Jag utgår från att man under det här året får goda erfarenheter av hur det praktiskt fungerar när man organiserar dansen inom kulturverksamheten och utnyttjar de bidragsmöjligheter som därvid står till buds.
Herr talman! Det är glädjande att höra att utbildningsministern ändå är positiv till att man under det kommande året försöker finna lösningar som gör det möjligt att studera också dans i studiecirkelform. Jag tycker att det bör finnas en möjlighet att främja också den estetiska verksamheten inom studiecirkelns form, just därför att det ger olika grupper tillgång till cirklar. Som det nu är, blir det stora skillnader mellan dem som vill ägna sig åt konst eller konsthantverk och dem som vill studera dans. Jag skulle också vilja anföra ett citat ur folkbildningspropositionen, ett annat än det som utbildningsministern androg i sitt svar. Där står nämligen också: ”Den estetiska verksamheten är — rätt bedriven — en viktig del av det fria och frivilliga folkbildningsarbetet och en stor tillgång i arbetet med att förverkliga samhällets kulturpolitiska mål.” Jag menar att i den delen skall också dans kunna räknas in i fortsättningen.
Herr talman! Jag förstår utomordentligt väl att man kan behöva avgränsa statsbidragsberättigad och icke statsbidragsberättigad kursverksamhet bättre än som hittills har skett. De kurser som jag har nämnt tycker jag dock borde räknas till de statsbidragsberättigade, eftersom de onekligen — och den uppfattningen tror jag också utbildningsministern har — har så stor betydelse för stora grupper och har ett så starkt samband med kulturell verksamhet på annan nivå. Jag har en känsla av att det brister litet grand i samrådsoch informationsverksamheten mellan skolöverstyrelsen och studieförbunden, och jag har en förhoppning att det på den punkten skall bli bättre.
På ett flertal arbetsplatser har startats en studiecirkel, Framtid för Sverige, i ABF:s regi. Enligt förordet till studiehandledningen är syftet med studierna att sprida kunskap om programmet och göra medlemmarna rustade att delta i valarbetet som måste till för en socialdemokratisk valseger den 19 september 1982. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet: Är utbildningsministern villig att medverka till att anställda inte skall ha rätt att under arbetstid delta i studiecirklar med uttalad partipolitisk inriktning och därmed uppbära timstudiestöd?
Herr talman! Margareta Gard har frågat mig om jag är villig att medverka till att anställda inte skall ha rätt att under arbetstid delta i studiecirklar med uttalad partipolitisk inriktning och därmed uppbära timstudiestöd. Alf Wennerfors har frågat mig om jag vill medverka till att vuxenstudiestödet inte utnyttjas för att genom studier på arbetstid göra socialdemokratiska medlemmar rustade för att delta i valarbetet inför valet 1982. Frågan om rätten att under arbetstid delta i utbildning faller inom arbetsmarknadsministerns ansvarsområde. Jag inskränker mig därför till att ta upp frågan om rätt till timstudiestöd.

Jag uttalade där att timstudiestöd, sedan nya statsbidragsbestämmelser för studiecirklar införts, skall utgå till i princip samma typ av cirklar som tidigare, dvs. till språkcirklar, samhällsinriktade cirklar, fackliga cirklar och cirklar som vänder sig till handikappade. Med ledning av gällande bestämmelser och de föreskrifter som SÖ har utfärdat fattar vuxenutbildningsnämnderna i länen beslut om timstudiestöd. Det ankommer på centrala studiestödsnämnden att utöva tillsynen över vuxenutbildningsnämnderna. När det gäller att bestämma vilka studiecirklar som berättigar till timstudiestöd är det således SÖ som har det direkta ansvaret. Jag utgår från att SÖ utfärdar de föreskrifter som behövs och också följer tillämpningen. I den mån ytterligare klarlägganden från regeringens sida skulle anses erforderliga, förutsätter jag att SÖ anmäler ett sådant behov.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Men jag är något förvånad över att svaret har dröjt till den 13 januari när jag ställde min fråga till utbildningsministern redan den 26 november. Svaret som utbildningsministern ger är undanglidande i vad gäller ansvaret för timstudiestödet. Utbildningsministern hänvisar till att SÖ har att bestämma vilka cirklar som berättigar till timstudiestöd. Men det är ändock utbildningsministern som bär det yttersta ansvaret för utbildningsfrågorna och stödet till dessa. Det visar också utbildningsministerns uttalande i proposition 1980/81:127, där det anges vilka cirklar som skall erhålla timstudiestöd: språkcirklar, samhällsinriktade cirklar, fackliga cirklar och cirklar som vänder sig till handikappade. Att de samhällsinriktade cirklarna även skulle omfatta partipolitik är svårt att förstå för andra än socialdemokrater och utbildningsministern. Enligt de uppgifter jag fått är det en något egendomlig beslutsordning i dessa ärenden. Efter det att utbildningsministern avgjort vilka studiecirklar som berättigar till timstudiestöd utfärdar SÖ efter samråd med centrala studiestödsnämnden närmare bestämmelser om timstudiestödet. Därefter skall vuxenutbildningsnämnderna i länet bevilja stöd. Men det slutliga och avgörande beslutet ligger hos studieförbunden själva, som avgör om studiecirkeln är samhällsinriktad eller ej. Anser då studieförbunden att det är en samhällsinriktad studiecirkel så utgår ett tilläggsbidrag, och därmed är deltagarna automatiskt berättigade till timstudiestöd. Har utbildningsministern möjligen tänkt på vad som kan hända om alla studieförbund skulle starta liknande studiecirklar inför ett val? Eller anser utbildningsministern att detta endast är en företeelse hos ABF och att socialdemokraterna behöver en extra dusör inför valet? Jag förutsätter att en medlem av regeringen, om än utbildningsminister, är medveten om den ekonomiska situation som landet befinner sig i och under vilka förhållanden svensk industri arbetar. Vid en jämförelse med de 15 viktigaste industriländerna inom OECD visar det sig att Sverige har en betydligt lägre produktivitet än de övriga länderna. Man blir betänksam och frågar sig om vi någonsin skall kunna hävda oss gentemot våra konkurrentländer och därmed förbättra landets ekonomi, när rätten till frånvaro på våra arbetsplatser utökas och — som i detta fall — också skall omfatta partipolitisk skolning inför ett val. Det är inte heller utan svårigheter för företagen att under några timmar på dagen finna fullgoda ersättare, något som också är förenat med merkostnader. Jag ser med oro på att man ytterligare belastar näringslivet med problem och kostnader i stället för att öka förståelsen för dess i många fall redan bekymmersamma situation. Det system som utbildningsministern har medverkat till och vars principer är hämtade från öststaterna, där partipolitik ingår som en del av arbetet, är främmande för vårt demokratiska samhällssystem.